Herr talman! Även jag avser att tala om civilförsvaret. Civilförsvarsstyrelsen redovisar sina perspektivoch programplaner som båda ingår i en av statsmakterna initierad försöksverksamhet, med ett nytt planeringssystem, i princip detsamma för krigsmakten som för civilförsvaret. Perspektivplanen är 15-årig och rullas vart fjärde år. I planen tas hänsyn till de totala samhällskostnaderna för civilförsvaret. En sådan plan är i 127 princip en skiss över alternativa möjligheter och mål och dess syfte främst att skapa en överblick över de långsiktiga konsekvenserna av olika beslut. Programplanen, som endast redovisar kostnaderna för civilförsvaret inom försvarshuvudtiteln, är femårig och rullas årligen. I denna plan anges i anslutning till perspektivplanens skilda alternativ de mål som man önskar uppnå under femårsperioden och de åtgärder som man behöver vidta för att nå dessa mål. Programplanen visar också kostnadsfördelningen under perioden mellan olika komponenter. Statsmakterna anger bl.a. de säkerhetspolitiska utgångspunkterna för det långsiktiga planeringsarbetet. Detta uttrycks i s.k. angreppsfall, dvs. beskrivningar av tänkbara händelseutvecklingar eller krissituationer i vilka vårt civilförsvar skall kunna lösa sina uppgifter. Statsmakterna anger också olika ekonomiska ramar inom vilka det framtida civilförsvaret skall planeras. Ungefär så här brukar civilförsvarets företrädare presentera sitt fögderi. Sålunda anges i planen hur vårt civilförsvar bör utvecklas och förändras för att kunna lösa sina uppgifter i slutet av 1970-talet. I vad mån civilförsvaret kan motsvara de krav som ställs blir givetvis beroende av de ekonomiska resurser som riksdagen ställer till dess förfogande. I planen redovisas den styrka och beredskap som civilförsvaret kan nå inom tre olika anslagsramar — 118, 138 och 154 miljoner kronor per år. Kungl. Maj:t har särskilt angivit att de två första ramarna skulle redovisas. Civilförsvarsstyrelsen har funnit det angeläget att också ta fram den tredje ramen, den som når upp till 154 miljoner kronor per år. Det har ofta sagts att civilförsvaret bör få sådana resurser att det kan bidraga till att bevara freden och vid behov kan lösa sina klart humanitära uppgifter i krisoch krigssituationer. I programplanen har nu för första gången statsmakterna ett med övriga försvarsintressen samordnat underlag för sin bedömning av resurserna. Detta visar att inte ens i den av civilförsvarsstyrelsen förordade ramen på 154 miljoner kronor per år kan alla angelägna civilförsvarsbehov tillgodoses inom rimlig tid. Som exempel kan nämnas en stor eftersläpning i fråga om skyddsmasker till civilbefolkningen, som man även inom denna högre ram nödgas acceptera. Jag har, herr talman, men avsikt velat ta fram dessa av civilförsvarsstyrelsen offentligt framförda synpunkter. Civilförsvarets allmänna uppgifter har angetts i bl.a. propositionen 114 år 1959 och 108 år 1963. I den sistnämnda sägs att totalförsvaret ”skall ge uttryck åt vårt folks vilja att bevara landets frihet och vår motståndskraft mot påtryckningar”. Vidare sägs i propositionerna att civilförsvarets huvuduppgift är att skydda befolkning och egendom mot skador av fientliga anfall samt rädda överlevande vid sådana anfall. Målsättningen i perspektivplanen har formulerats på följande sätt: Civilförsvaret bör utgöra en gentemot det övriga totalförsvaret väl avvägd komponent. Civilförsvaret bidrar härvid till totalförsvarets fredsbevarande funktion genom att stärka befolkningens motståndsförmåga och därmed stärka tilltron till vår föresats att göra motstånd mot angrepp och påtryckningar. I sina grunddrag är civilförsvaret en samhällsfunktion med klart humanitär inriktning. Herr talman! Det kanske kan anses onödigt att detta sägs i en debatt som denna. Det är väl för de flesta självklart att vårt civilförsvar har en humanitär inriktning avseende att skydda och rädda liv i en för vårt folk svår situation. Endast den som upplevt krigets fasor kan förstå att rätt uppskatta ett välorganiserat, välutrustat och välövat civilförsvars insatser då krig och ofärd drar fram över landet. Försvarsutredningen erinrar om att uppgifter och organisation för civilförsvaret i sina huvuddrag fastställdes under senare delen av 1950-talet. Under 1960-talet har det skett ett långsiktigt och kontinuerligt skyddsrumsbyggande, kompletterat med en omfattande utrymningsplanläggning. Därjämte har en ledningsoch undsättningsorganisation utvecklats. Härigenom har skapats ett civilförsvar som internationellt sett är av hög klass. Personligen kan jag helt instämma i denna bedömning. Genom den civilförsvarsplikt vi har här i landet har jag haft tillfälle konstatera detta vid flera tillfällen. Den relativt blygsamma del av kostnaderna för vårt lands totalförsvar som civilförsvaret har fått till sitt förfogande har jag kunnat konstatera varit väl använda och väl förvaltade medel. Dess planläggning för att skyndsamt sätta in hjälp och undsättningsåtgärder har ingett förtroende. Rent psykologiskt anser jag att den tillförsikt som vårt lands befolkning kan få genom ett väl verkande civilförsvar är en mycket stor tillgång i en kriseller krigssituation. Jag delar reservanternas mening i reservationen 1 vid punkten 1, där man framhåller att man ”instämmer i departementschefens uttalande att till försvarsplaneringens viktigaste uppgifter hör att skapa handlingsfrihet beträffande försvarets utformning i framtiden. I de låga ekonomiska ramar som nu har föreslagits för det militära försvaret och civilförsvaret blir emellertid handlingsfriheten starkt begränsad. Varken försvarsutredningens majoritet eller departementschefen har kunnat ens något så när fullständigt ange konsekvenserna i olika avseenden. Detta gäller inte minst i fråga om den framtida handlingsfriheten,” Man framhåller därefter det angelägna i att det skyndsamt genomförs en analys härav, som snarast redovisas för riksdagen. Jag delar också reservanternas mening i reservationen 4 vid punkten 1. De säger bl.a.: ”Enligt utskottets mening bör planeringsramen bestämmas så att civilförsvarets beredskap och uthållighet inte äventyras och så att dess krigsorganisation även i fortsättningen kan verka effektivt omedelbart efter mobilisering.” Planeringsramens betydelse för anskaffning av skyddsmasker påtalas också. Den allmänna oro som väl kan sägas prägla mitt anförande visavi civilförsvarets villkor inför framtiden delas säkerligen av många både här i kammaren och utanför densamma. Även bland dem som i vanliga fall inte deltar särskilt engagerat i försvarsdebatten finns det många som värdesätter det mått av trygghet som civilförsvaret kan ge invånarna, om vårt land eller något näraliggande land blir utsatt för krigshandlingar. I det senare fallet blir det civilförsvarets uppgift att lindra de sekundära verkningarna för befolkningen i vårt land. Slutligen, herr talman, vill jag framhålla att den kostnadsram som utskottets majoritet nu föreslår riksdagen måste anses klart otillräcklig. En planering efter denna utgiftsram kan komma att betyda en större reducering av organisationen än vad som anges i propositionen. Det föreligger stor risk för att självskyddsutbildning av allmänheten måste begränsas. Anskaffande av viss nödvändig materiel kommer måhända att få anstå. Uthålligheten hos befolkningsskyddet kommer att begränsas. Jag vill, herr talman, gärna understryka att det är ytterst beklagligt att vi i det här landet inte anser oss ha råd att anslå de medel som behövs för att nå upp till den lägsta nivå som civilförsvaret har begärt att få. Det är säkerligen inte bara medlemmar av den borgerliga oppositionen som beklagar att befolkningsskyddet, som civilförsvaret svarar för, inte ens får medel som tillgodoser dess lägsta ambitionsnivå. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till samtliga reservationer som är avgivna av de tre borgerliga partierna och som rör civilförsvaret. Herr talman! Jag skulle också vilja ställa en fråga till herr Werner i Tyresö. Jag ser honom inte i kammaren, men måhända hör han mig ändå. Han avgav — om jag fattade honom rätt — något av en röstförklaring i fråga om hur det kommunistiska partiet skulle ställa sig i voteringen ifall dess egna förslag, som grundar sig på en stark reducering av kostnaderna för det militära försvaret, röstades ned. Jag har för säkerhets skull varit och lyssnat på arkivbandet hos stenograferna. Därav framgår att han säger att kommunistiska partiet, om dess förslag röstas ned, inte kommer att vilja stödja något förslag som innebär militär upprustning. Den fråga jag ville ställa till herr Werner i Tyresö, om han nu hör mig, är: Hur kommer den kommunistiska riksdagsgruppen att handla visavi det något högre förslag som finns presenterat i en borgerlig reservation och som rör civilförsvaret? Man kan ju ändå, såvitt jag förstår, inte beteckna denna ökning till civilförsvaret som en militär upprustning. Jag skulle gärna vilja få ett besked på den punkten, om det är möjligt.

Herr talman! Inte är det någon trängsel i kammaren, men det har det ju inte varit på hela dagen. Just nu sitter här emellertid några som är intresserade och som har varit uppe och talat om det avsnitt av betänkandet som jag själv skulle vilja säga några ord om, nämligen civilförsvaret. Herr Gernandt menade, att folk i allmänhet inte kände till civilförsvaret. I synnerhet var visst alla socialdemokrater ovetande därom, kvinnorna däremot visste någonting. Nu vet jag inte om egenskapen att vara kvinna tar över att vara socialdemokrat, så att man över huvud taget vågar yttra sig i frågan. Jag försöker. Världsläget har vi hört om från de stora profeterna i morse. Vi vågar väl inte ges oss in på det, men så mycket kan vi väl säga att det som därvidlag har sagts är en grund för funderingar på att minska de höga försvarsutgifterna. Om man inte skall våga sig på det nu, vet jag inte, när man skall reducera kostnaderna, som ändå alla anser vara mycket höga. Alla partier har ju också dragit den slutsatsen, att det skall ske en reduktion, även om man har hamnat på litet olika nivåer. Det är inte så stor skillnad mellan de slutbelopp som man har gått in för beträffande den närmaste femårsperioden, och ingen har ju ens kommit i närheten av ÖB:s förslag. Detta gäller även civilförsvaret. Herr Gernandt och herr Karl Bengtsson i Varberg tecknade en ganska dyster bild av det som nu skedde med civilförsvaret, men båda är ju något av experter. Herr Gernandt solidariserar sig hela tiden med civilförsvarsstyrelsen. När har någon chef för ett ämbetsverk fått alla sina önskemål uppfyllda? Om dessa chefer i sina petita framställer krav som de ansett ofrånkomliga för att sköta sina ämbeten, så har de faktiskt aldrig fått gehör hos regeringen eller här i riksdagen. Herr Gernandt är nästan att betrakta som en generaldirektör, och därmed är han faktiskt inte så vittnesgill här. Civilförsvaret skall man inte sammanblanda med civilmotstånd, som människor ibland gör. Jag vill nog hålla med herr Gernandt om att det kan hända att alla inte riktigt uppfattar att det finns ett ämbetsverk för civilförsvaret och att en del av det totala försvaret heter civilförsvar. Det är inte bara humanitär inställning som får somliga att arbeta med civilförsvar. Herr Bengtsson citerade vad man i utskottsbetänkandet har sagt om civilförsvarets uppgifter — att det har en fredsbevarande funktion inom totalförsvaret, att det skall lindra skador om vi skulle komma i krig och att det bl.a. stärker befolkningens förmåga att stå emot under angreppshot.

Viktigt är att komma ihåg att dagens beslut bara gäller ett år. Det kan omprövas nästa år — det blir då en ny programplan som vi tar ställning till. Man behöver inte dra så ödesmättade slutsatser av dagens beslut som herr Gernandt gjorde. Civilförsvaret har sannerligen haft en historia, där mycket motstridiga uppfattningar gjort sig gällande tidvis; ibland har civilförsvaret varit synnerligen impopulärt och i andra tider har krafterna samlats kring civilförsvarsuppgifterna. Under 1950 och 1960-talen skedde en kraftig uppbyggnad, men målsättningen för civilförsvaret, hur det skall verka, har ändrats. Inställningen har varit, att man måste kunna skydda sig även vid angrepp med kärnvapen; därför skulle skyddsrum av mycket påkostat slag byggas. Det var en inflammerad debatt om huruvida det över huvud taget var någon mening med att ha skyddsrum — vanliga normalskyddsrum ansågs inte ha någon funktion, på grund av att vi räknade med kärnvapenangrepp. Det skedde emellertid en omsvängning. Huvudsaken blev att utrymma de stora städerna. Vi skulle t.ex. i Stockholm vid en stor beredskapsutrymning inte ha mer än 35 000 människor kvar. Endast de som nödvändigtvis måste finnas i viss produktion i Stockholm skulle vara kvar, och för övrigt skulle människorna vistas långt från de stora städerna. Skyddsrumsbyggandet blev av underordnad betydelse — och då skulle det bli träffsäkra befolkningsskyddsrum, som huvudsakligen skulle användas av dem som måste finnas kvar i staden för vissa arbetsuppgifter. Skyldigheten att uppföra skyddsrum försvann för 14 städer. Inte heller skulle skyddsrum byggas i familjebostäder av typen egnahem o. d. Man har nu kommit fram till en ny uppfattning. Nu är förutsättningen för civilförsvarssamordningarna att det inte blir kärnvapenanfall, och utrymningarna skall då få en mycket begränsad omfattning. Även skyddsrum i bostadshusen anses kunna göra tjänst mot anfall med konventionella vapen. Beslutet blir att bygga skyddsrum igen. Utrymningsfrågorna får visserligen spela en roll i fortsättningen också men kommer i andra hand. Denna nya filosofi ställer ju nya krav — den ställer krav på resurser som man inte kan få fram i en hast, nämligen för skyddsrumsbyggen.

Den reservation som både herr Gernandt och herr Karl Bengtsson i Varberg yrkat bifall till innebär en påspädning på propositionen med 8 miljoner för det närmaste budgetåret. Frågan är vad dessa 8 miljoner skulle betyda för t.ex. skyddsrumsbyggandet och om de över huvud taget kan stimulera till ökat skyddsrumsbyggande. Det är främst fastighetsägare och kommuner som har att ta ansvaret för skyddsrummen, och i dagens kärva läge kan man inte räkna med att i en hast kunna uppfylla de krav, som den nya civilförsvarsdoktrinen uppställer. Jag ser heller inte så dystert på civilförsvarsberedskapen som de föregående talarna har gjort,, Om det t.ex gäller ett angrepp på Stockholm finns ju utrymningsmöjligheterna kvar. De är inte sämre i dag därför att vi nu har en ny målsättning, nämligen att bygga fler skyddsrum inne i staden. Vi har ju kvar de gamla utrymningsmöjligheterna, som vi tidigare litade helt till. Och dessutom har vi nu i Stockholm ett utbyggt tunnelbanesystem, som visserligen inte utgör ett helt tillförlitligt skyddsrumsarrangemang men som säkerligen kan kompletteras, så att vi får ett skyddsrumssystem som i framtiden kan betyda ganska mycket. Jag tycker således att pessimismen inför försvarsbeslutet är en smula opåkallad. I själva verket vill det synas som om civilförsvaret i framtiden får stora möjligheter och rent av prioriteras framför andra försvarsutgifter, när planerna har blivit klara. Man kommer då att lägga ner mer pengar på civilförsvaret än tidigare. En annan utrustningsdetalj inom civilförsvaret som har spelat en roll i diskussionen och även i reservationerna är gasmaskerna. Jag vill fråga herr Gernandt, som väl känner till detta bäst: I vilket land har man gasmasker till hela befolkningen? Det är vad man nu kräver här. I utskottets betänkandet står det att gaskrig enligt utskottet inte kan uteslutas. Nej, självklart inte. Och därför tillstyrker utskottet en fortsatt produktion på en kvarts miljon gasmasker eller något mera varje år. Jag vet mycket väl att de inte helt och hållet är ett nytillskott, utan att de ersätter en del äldre materiel som inte kan användas. Det blir därför inte ett så stort nettotillskott. Men utskottet säger vidare att om det uppstår ett akut behov, så kan den produktion som nu är i gång ökas ytterligare. På detta svarar herr Gernandt säkerligen att man kan inte med ett så hastigt påkommet beslut åstadkomma att hela behovet av gasmasker tillfredsställes genast. Nej, men det kan man ju inte heller genom det förslag som reservanterna framför. Det går inte på en dag att ändra produktionen så att den täcker hela behovet. Frågan är, om vi skulle bli så mycket bättre ställda om produktionen omedelbart hade kunnat få fram gasmasker för hela folket. Sedan skulle man uppleva att alla dessa gasmasker skulle behöva kasseras på en gång. Under alla förhållanden måste vi väl ha en fortlöpande produktion i framtiden också, så att gasmaskerna ersätts successivt varje år. Det verkar i dag som om gasmask frågan hade blivit akut. Men inte förrän relativt sent har civilförsvarsstyrelsen haft klart för sig vilken typ av gasmask man skulle inrikta sig på, och därför har styrelsen ganska sent kunnat bestämma sig för en tillverkning. Jag vet inte om styrelsen har bestämt gasmasktypen för barn, men produktionen av sådana gasmasker har i alla fall inte kommit i gång. Situationen i dag är följaktligen att vi ligger i startgroparna, och då kan man väl inte räkna med att problemet skall vara löst om bara något eller några år. Hur i all sin dar har det plötsligt kunnat bli så aktuellt att varje individ skall ha gasmask? Vi godtar förutsättningen för planeringen av civilförsvaret, nämligen att vi inte skall behöva räkna med angrepp med kärnvapen. Räknar vi då med ett gaskrig? Utskottet vill inte utesluta det. Men reservanternas enorma iver att omedelbart täcka behovet av gasmasker tyder ju på att man anser att gasmasker ganska snart skulle komma att behövas. I onödan skräms människor upp inför en fråga som tidigare inte ansetts böra aktualiseras. Varför skulle den vara så brännande just nu, när vi räknar med en avspänningstid och där t.o.m. frågan om kärnvapenangrepp kopplats bort? Vi har enligt mitt förmenande för övrigt en bättre samling kring civilförsvarstanken i dag än vi haft tidigare. Planerna på en långsiktig upprustning med skyddsrum och gasmasker och på ett fortsatt utbyggande av ledningsfunktionen och organisationen håller på att realiseras. Vi vågar se fram emot en tid då civilförsvaret kommer att bli kanske ännu bättre tillgodosett än det militära försvaret. Jag har en mera optimistisk syn på det framtida civilförsvaret. Det är obefogat att ta till så heta tonfall som inte minst civilförsvarsstyrelsen gjort vid nedprutningen av styrelsens petitaskrivelse. Civilförsvaret är väl planerat och en utredning är ganska snart att vänta.

Det har väckts några andra motioner i speciella frågor, som har avstyrkts av utskottet. I motionen 1569 vill herr Westberg i Ljusdal att enskilda skall få möjlighet att själva anskaffa skyddsmasker. Detta yrkande har utskottet gått emot bl.a. därför att kraven på säkerhet därigenom skulle kunna försummas. Vi menar att gasmaskproduktionen bör gå genom civilförsvaret, som så småningom bör kunna få en tillverkning tillräcklig för att täcka hela behovet. Fru Theorin har en motion som rör sig på ett stort fält. Hon anser att civilförsvarsbehoven skall tillgodoses bättre så att vi får ett fullgott befolkningsskydd. Detta bör ske på det militära försvarets bekostnad. Utskottet har samma mening som departementschefen att man bör ha en kostnadsram för civilförsvaret och en för det militära försvaret, varför utskottet avstyrker motionen. Herr Strindberg begär i motionen 443 en utredning av kostnadsansvaret för verkskyddet, vilket det nu åligger företagarna att betala. Han hänvisar till att man i framtiden kan få ett annat utnyttjande av verkskyddet. Detta skulle motivera att kostnaden för verkskyddet avlastades företagarna. Utskottet hävdar dock att det är företagarnas sak att ordna verkskyddet och att kostnaderna skall betalas på sätt som nu sker. Utskottet har påpekat, att verkskydd i framtiden inte kommer att krävas för de industrier, som endast har 100 personer anställda, och att tvingande plikt endast kommer att föreligga när de anställdas antal går upp till 200. Därmed blir verkskyddet totalt sett billigare för företagarna, även om de som drabbas av utgiften alltjämt har samma kostnader. Vi har sagt att det på längre sikt kan bli en annan bedömning och därmed har vi avstyrkt även herr Strindbergs motion. Fru Nordmark har väckt en motion om upprustning av ödegårdar att användas som utrymningsbostäder. Med hänsyn till att det i dag finns gott om utrymningsbostäder har utskottet avstyrkt motionen men samtidigt sagt, att uppslaget bör beaktas, om en annan situation skulle uppstå.

Utskottets ordförande sade i sitt första anförande i morse, att de frivilliga försvarsorganisationerna gjort en rad uttalanden, i vilka de begärt ett starkt försvar och visat så stor oro inför dagens beslut att de ifrågasatt om deras egna frivilliga insatser var meningsfulla. Rent ut sagt menade de, att insatserna var meningslösa. En sådan reaktion förstår jag inte. Har herr Petersson i Gäddvik bara uppfattat saken på det sättet eller har herr Petersson och hans meningsfränder spritt den föreställningen till frivilligorganisationer att det är meningslöst därför att man inte får igenom den budget man önskar? Det är moderaterna som säger detta — det parti som på fem år vill ge några miljarder mer till försvaret. Om det allmänna krymper sina insatser, skulle det för mig kännas än mer uppfordrande att göra frivilliga insatser. Så uppstod ursprungligen hela frivilligrörelsen. När det gavs för litet till försvaret, ville man frivilligt göra en hel del. Jag hoppas att inom frivilligrörelsen den inställningen fortfarande finns och att inte herr Petersson i Gäddvik går omkring och slår ned modet på rörelsens medlemmar. De behövs och de gör en stor insats som man egentligen oftare än vad som är fallet borde prisa i riksdagen. Herr Petersson i Gäddvik gav också en liten släng av det slag som borgerliga politiker ofta gör. Jag tror det var den ärade vice talmannen Virgin som också sade, att nu talar ni på ert sätt men när ni är utanför Nr 92 det här huset har ni en negativ inställning till försvaret. Det brukar Måndagen den riktas till oss socialdemokrater. Jag är främmande för detta.

Beträffande civilförsvaret är det som herr Karl Bengtsson sade så att vi står som ett föredöme för de flesta andra länder. Det gör vi faktiskt också när det gäller frivilligorganisationerna. Det måste vara roligare att skapa en positiv anda för försvaret. Jag kan försäkra att när vi socialdemokrater är ute i våra organisationer, då får vi försvara försvaret, och det gör vi också. Vi kan inte bara racka ned på försvaret. Då skulle följderna bli svåra. Folk skulle bli ovilliga att betala så mycket för försvaret, om det är så dåligt.

Om man går ut med en sådan dyster beskrivning av vad vi får för de 7 miljarderna, tycker jag man gör en samhällsfientlig insats och inte en försvarspolitisk insats. Vi socialdemokrater går ut och står för försvarsutgifterna. Vi har också kuraget att ta ut de skattemedel som behövs för att täcka utgifterna. Jag kan inte se annat än att om man vill ha en god försvarsanda, så skall man också dels vilja betala för vad dessa anordningar kostar, dels gå ut och tala i en helt annan ton än de borgerliga representanterna här gjort. Det gäller både civilförsvaret och det militära försvaret. Det är mycket höga kostnader vi betalar och det skulle sannerligen inte vara möjligt att få människor att betala så mycket mer än detta. Man har återkommit till att socialdemokraterna får stöd för beslutet av kommunisternas röster.

Vill då också kommunisterna understödja det, så känns det bättre att kunna gå ut till folk och säga: Åtminstone så här godtar vi alla budgeten. Tänk er att socialdemokraterna skulle gå ihop med moderaterna och med någon liten röstövervikt få igenom ett betydligt högre anslag till försvaret. Det hade varit ett mycket däligt grundat beslut. I så fall skulle företrädarna för hälften av landets befolkning ha ansett att de inte vill betala. Det är en tillfredsställelse om hela folket, eller dess politiska företrädare, är villiga att bära de försvarskostnader som beslutas. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm sade att jag var expert. Det är jag inte. Jag är mycket intresserad av frågorna och har försökt sätta mig 13 in i dem. Jag kan mycket väl fortsätta att debattera skyddsrum, skyddsmasker osv., men jag tycker inte att någon av oss tjänar någonting på att uppta tiden med att debattera den frågan. Jag tror att tanken bakom fru Erikssons resonemang att vi i vårt land i jämförelse med andra länder ligger mycket bra till när det gäller skyddsmasker är riktig; det är mycket möjligt att det inte finns något annat land som har det så bra ställt med skyddsmasker som vi kan få, om vi gör upp ett hyggligt tillverkningsprogram. Just nu är det väl inte så värst bra ställt med det. — Jag vet alltså inte svaret på fru Erikssons fråga på denna punkt. Fru Eriksson talade om att jag solidariserar mig med generaldirektören — chefen för civilförsvarsstyrelsen. Det gör jag inte. Däremot solidariserar jag mig med de borgerliga reservanterna. Civilförsvarsstyrelsen har som bekant begärt 154 miljoner, medan reservanterna vill ge 138; där ligger vi alltså lägre än generaldirektören. Men jag vill också solidarisera mig med de människor som anser att civilförsvaret omfattar den försvarstrygghetsfråga som ligger dem närmast, inte minst med de människor som skall göra tjänst inom civilförsvaret och kanske inte får den utbildning som de har rätt att vänta sig att få. Jag upprepar vad jag sade tidigare, nämligen att det verkligen måste anses vara otillfredsställande om man med en pliktlag — som ju civilförsvarslagen är — tar i anspråk enskilda medborgare för en krigsorganisation utan att ha gett dem tillfälle att i fredstid förbereda sig för sin krigsuppgift. Det är huvudsakligen på en sådan utbildning som i alla fall — det vet vi från verkskydd och annat — kan komma samhället till godo i fredstid som jag personligen tycker att man skulle lägga de pengar som skulle kunna disponeras enligt reservanternas förslag.
Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm beskyller mig för att i mitt inledningsanförande ha sagt saker som jag inte känner igen. Jag undrar om inte fru Eriksson i sin iver att framställa mig som negativ till de frivilliga försvarsorganisationerna lagt yttranden i min mun som i varje fall inte jag fällt i debatten och ingen annan från vårt parti heller. Vad jag sade om frivilligorganisationerna var: ”Vi har med rätta varit överens om att det har varit av stort värde att i runt tal en miljon svenskar i olika frivilligorganisationer fortbildar sig för sina viktiga uppgifter inom vårt värnpliktsförsvar. Dessa organisationer och deras medlemmar har också en avgörande betydelse när det gäller att vidmakthålla och stärka försvarsviljan hos vårt folk.” Jag anförde sedan ett par citat ur de skrivelser som kommit oss i utskottet — även fru Eriksson, hoppas jag — till handa. Man säger där att om betingelserna för försvaret blir sämre, ökar riskerna för att man skall ifrågasätta om ens personliga insatser är meningsfulla och att detta tvivel kan medföra stora negativa återverkningar på den frivilliga befälsutbildningen med åtföljande sänkning av förbandens kvalitet utöver den som följer av minskad värnpliktsutbildning och sämre utrustning. Det är i stort sett ett ordagrant citat ur en skrivelse som vi har fått. Det andra citatet som jag återgav var även det hämtat från en skrivelse som vi i utskottet har fått: ”Försvaret måste alltid utformas så att det inger förtroende hos medborgarna och i omvärlden. Finns inte ett sådant — Nr 92 förtroende i det egna landet, saknas underlag för försvarsviljan.” Måndagen den Sedan tyckte jag att fru Eriksson i Stockholm undervärderade svenska 29 maj 1972 folkets försvarsvilja. Varifrån har fru Eriksson tagit upplysningarna om = — — att svenska folket skulle vara så negativt inställt till att ha ett starkt Försvarets fortsatta försvar, ett gott skydd för vår neutralitetspolitik? inriktning m.m. Den undersökning som jag återgav och som hade stor samstämmighet med tidigare, liknande undersökningar visar att 46 procent av de tillfrågade vill ha ett försvar av oförändrad styrka, 14 procent t.o.m. öka försvarets kostnader och bara 26 procent ville minska dem. Därav drar jag slutsatsen att svenska folket och glädjande nog även ungdomarnas flertal tydligen vill ha ett starkt totalförsvar till skydd för vår självbestämmanderätt. Jag hoppas att fru Eriksson också har tagit del av dessa undersökningar.
Herr talman! Jag tycker att man skall observera att det kanske är första gången som just frivilligorganisationerna har behandlats utan reservation. När stämningen bland dem blir litet upprörd, finns det skäl att betona detta. Det är egendomligt att pessimismen har spritts inom civilförsvaret. Jag har själv varit med om uppvaktningar för ett starkare civilförsvar, och sådana har väl förekommit på andra håll också. Men inställningen att deras arbete skulle vara meningslöst efter budgetbeslutet i år förstår jag inte. På något sätt måste väl denna olust ha skapats. Jag misstänkte kanske orättvist herr Petersson i Gäddvik, men det finns andra bland dem som vill stödja det högsta budgetförslaget som kan ha haft ett finger med i spelet. Det är en reaktion som inte borde uppstå ett år då det inte finns delade meningar om frivilligorganisationerna.
Herr talman! Jag tror inte alls att vare sig jag eller någon annan politiker behöver informera försvarsorganisationerna om värdet av att ha ett starkt försvar. De som leder dessa organisationer och även medlemmarna är både försvarskunniga och försvarsintresserade. De skrivelser som vi har fått till utskottet anser jag vara ett uttryck för att de tänkt själva i det läge som vi står inför.

Herr talman! Diskussionen har ju framskridit ganska långt, och trots att det i och för sig finns anledning att kommentera rätt mycket av vad fru Eriksson tidigare sade, skall jag inte göra det i någon större utsträckning. Fru Eriksson ställde sig förvånad till den oro när det gäller civilförsvaret som kom fram i herrar Karl Bengtssons i Varberg och Gernandts anföranden. Jag delar helt den oron. Civilförsvarets uppgifter är mycket stora och har utomordentligt stor betydelse för samhällets möjligheter att fungera vid ett eventuellt krigsfall. Civilförsvaret måste liksom försvaret i övrigt snabbt kunna mobiliseras för att kunna sättas in i ett eventuellt krigs allra första skede.

Vi måste i så fall sänka beredskapen och minska den lokala organisationen väsentligt. Dessutom måste vi avstå från att i fred utbilda en stor del av manskapet i den sålunda reducerade organisationen.” Departementschefen liksom försvarsutskottet har en annan uppfattning när det gäller anslaget och föreslår den lägre kostnadsramen på 118 miljoner kronor. Civilförsvarsstyrelsen — det har framhållits här tidigare — ansåg dock att man inte ens inom ramen 138 miljoner kronor helt kan fullfölja målsättningen för civilförsvaret utan räknade fram en egen ram på 154 miljoner kronor.

Utskottet har härvid särskilt beaktat, att undersökningar såväl här hemma som utomlands otvetydigt visar, att ett väl förberett civilförsvar avsevärt kan begränsa förlusterna i människoliv även vid mycket svåra anfall. Otvivelaktigt är våra försvarsansträngningar i hög grad beroende av civilförsvarets möjligheter att lösa sina uppgifter inom det totala försvaret. Det synes med hänsyn härtill ofrånkomligt, att civilförsvaret ges en ökad effektivitet.” Ja, herr talman, det var 1959 som ett enigt statsutskott kunde skriva på det sättet. Utvecklingen i de krig som alltid syns pågå någonstans på vår jord har mig veterligt ytterligare understrukit, att civilbefolkningen drabbas allt hårdare. Detta borde mana till större satsningar på civilförsvaret, på anskaffande av skyddsmasker, på byggande av skyddsrum etc. i stället för, som nu föreslås, begränsningar. Herr Gustavsson i Eskilstuna och även fru Eriksson i Stockholm har antytt i sina anföranden att civilförsvarets behov kan tillgodoses genom framtida justeringar. Om jag vore övertygad om att så kommer att ske, vore det värdefullt, men jag tar det inte såsom ett löfte utan endast såsom en antydan om att de anser att man har varit alltför njugg. Låt mig, herr talman, säga några ord om skyddsmaskerna som har varit så diskuterade. I civilförsvarsstyrelsens skrift Varför-Därför konstateras: ”Anskaffningstakten blir beroende av den ekonomiska ramen. Med hänsyn till materielens livslängd och därav följande behov av omsättning måste man, om man över huvud taget skall kunna nå och bibehålla målet att ha skyddsmasker åt hela befolkningen, räkna med en medelinvestering per år på minst 15 miljoner kronor. Om samma mål skall uppnås inom perspektivplaneperioden — till 1987 — krävs en årlig investering på ca 20 miljoner kronor.” : Fru Eriksson nämnde att jag hade motionerat om verkskydden. Dessa, som enligt civilförsvarslagen skall finnas vid vissa företag, utgör en viktig del av vårt civilförsvar. Kostnaderna för att anskaffa och underhålla materiel, som erfordras för verkskyddens verksamhet, samt kostnaderna för verkskyddspersonalens utbildning åligger företagen. I motionen 443 år 1972 har jag tillsammans med några medmotionärer hemställt om utredning angående verkskyddens framtida finansiering. Det är enligt mitt förmenande inte rimligt att denna del av försvaret inte skall bekostas av staten på samma sätt som försvaret i övrigt. Utskottet avstyrker motionen och hänvisar till att denna fråga tidigare har behandlats av riksdagen, bl.a. 1964, och att andra lagutskottet då avstyrkte utredning med hänvisning till att det inte torde vara möjligt att särskilja frågorna om verkskyddets finansiering och dess administration samt till att verkskyddet i stor utsträckning även måste vara ett företagarintresse. Försvarsutskottet finner i föreliggande betänkande att de av andra lagutskottet anförda skälen mot ändrat kostnadsansvar alltjämt är bärande. Jag skall av tidsskäl inte göra så många kommentarer till detta. Men det som är ett företagarintresse i detta sammanhang är liksom i så många andra i lika hög grad ett samhällsintresse. Ett väl fungerande verkskydd är av stor betydelse för vår folkförsörjning, och jag skulle därför bättre ha förstått, om utskottet avstyrkt motionen med hänvisning till svårigheten att inrymma även denna del av vårt totalförsvar inom de kostnadsramar som nu är aktuella. Den förändringen föreslås emellertid i propositionen — detta nämndes ju också av fru Eriksson i Stockholm — och tillstyrks av utskottet, att gränsen för skyldigheten att hålla verkskydd ökar från för närvarande 100 anställda till 200. Resultatet av denna åtgärd blir att organisationen minskas med ca 5 procent, men samtidigt uteblir den ökade satsning på det lokala civilförsvaret som ingick i civilförsvarsstyrelsens förslag. Regeringen skär här ner så väl verkskyddet som det statligt finansierade civilförsvaret. Detta egendomliga förfarande ligger helt i linje med försvarspropositionen i övrigt. Jag skall inte gå in på utskottsbetänkandet i övrigt men kan inte underlåta att göra några kommentarer till det viktiga beslut som i dag skall fattas. Åren efter andra världskriget, då erfarenheterna från kriget ännu var levande inom vårt folk, var försvarsfrågan på ett glädjande sätt höjd över partierna. Det rådde enighet bland de demokratiska partierna om nödvändigheten av ett starkt försvar som stöd för vår också i enighet beslutade utrikespolitiska linje. Tack vare den enigheten och på grund av att försvarsbesluten får konsekvenser på mycket lång sikt har vi i dag trots allt fortfarande ett försvar med förutsättning att klara dess också i enighet beslutade målsättning. Det är min förhoppning, inte av omtanke om dagens makthavare, utan med tanke på hela vårt folk, att socialdemokraternas optimism när det gäller den säkerhetspolitiska bedömningen nu för en gångs skull skall besannas. Historien borde åtminstone ha lärt socialdemokratin en del. Felbedömningar har gjorts förr. Det kan räcka med att exempelvis hänvisa till 1938. Statsministern påpekade här i dag att moderata samlingspartiet står isolerat i försvarsfrågan. Herr talman! Det är möjligt och det är i så fall beklagligt. Vi har hört det förr, och vi har fått erkännanden i efterhand för att vi vågade stå ensamma. Då gjordes inte jämförelsen om samarbetet med högerpartiet som en kvarnsten om halsen. Låt mig ta ett enda exempel hur felbedömningar har gjorts, just 1938. Den 8 mars 1938 lämnade statsutskottet ifrån sig ett utlåtande nr 4. Det var Anders Råstock som då var statsutskottets ordförande. I det utskottsutlåtandet avstyrkte man samtliga högerns förslag om förstärkningar av försvaret med hänsyn till läget ute i världen. Det var alltså den 8 mars 1938. Den 16 mars 1938 begärde statsministern Per Albin Hansson ordet i andra kammaren och öppnade försvarsdebatten med att yrka återremiss på högerförslagen till statsutskottet. Det hade hänt någonting under den gångna veckan, som visade hur snabbt säkerhetspolitiska bedömningar kan skifta — det var nämligen Tysklands intåg i Österrike. Man skall alltså inte vara alltför bergsäker, när man gör säkerhetspolitiska bedömningar. Ett litet land som Sverige och med vår målsättning att vara neutralt vid ett eventuellt krigsfall måste ta på sig den försäkringspremie som ligger i kostnaderna för ett starkt försvar. Försvarsutgifterna måste ses mot bakgrunden av den styrka försvaret måste ha för att lösa sina uppgifter och får inte gång efter annan vara en budgetregulator vid ansträngda statsfinansiella lägen. Materiellt och personellt måste vi kunna utnyttja hela vår samlade värnkraft, och det synes mig vara ett stort ansvar man tar på sig, om man inte i fredstid ger dem som en gång kanske kan tvingas att göra en försvarsinsats — det gäller inom alla delar av vårt totalförsvar — en sådan utbildning och en sådan utrustning att de har en rimlig chans att lösa såväl sina uppgifter som att klara sig själva. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till de reservationer som upptar herrar Peterssons i Gäddvik och Ivar Virgins namn.

Herr talman! I motionerna 1609 och 956 har föreslagits en rad åtgärder som berör de värnpliktigas förhållanden. Vi är medvetna om att dessa har förbättrats under årens lopp, men ännu återstår enligt vår mening åtskilligt innan det kan sägas att de värnpliktiga har en ställning som gör att de i rättsligt och ekonomiskt hänseende kan jämställas med människor i det civila livet. Vad gäller de värnpliktigas ekonomiska förhållande t.ex. är det uppenbart, att de förslag till förbättringar som framföres i utskottets betänkande är otillräckliga. Det behövs enligt vår mening en kraftig uppskrivning såväl av penningbidragen som av familjepenning och övriga ekonomiska bidrag till de värnpliktiga. Utskottet framhåller: ”Med ett försvar som bygger på allmän värnplikt är det naturligt att de värnpliktigas förmåner under tjänstgöringen tilldrar sig stort intresse. Som riksdagen tidigare har uttalat —— — är det angeläget att de olika värnpliktsförmånerna sammantagna ger den värnpliktige förutsättningar att fullgöra tjänstgöringen och återgå till civilt arbete utan annan uppoffring än den som värnplikten som sådan innebär. Förmånerna bör då och då omprövas med hänsyn till prisutvecklingen och den allmänna standardutvecklingen.” Klart är emellertid att de åtgärder som utskottet föreslår på intet sätt motsvarar målsättningen i utskottets skrivning. Penningbidragens höjning med 1 krona till 7 kronor är klart otillräcklig. Detsamma gäller förslagen beträffande familjebidraget. Penningbidragens storlek har varit en fråga där det förelegat mänga motioner vid de s.k. värnpliktsriksdagarna. De flesta av kraven gick vid 1971 års värnpliktsriksdag ut på att dagersättningen borde höjas till minst 15 kronor. Motiveringen för kraven var i stort densamma som framförts i utskottets betänkande: man anser att värnplikten inte skall behöva innebära en materiell standardsänkning utan att de värnpliktiga bör ha en standard som motsvarar genomsnittet för åldersklassen. Dagersättningen räcker kanske inte till mer än kaffe och tobak. För att klara sin ekonomi tvingas många värnpliktiga att arbeta extra på sin fritid. Många måste ta av tidigare sparkapital eller låna av föräldrar och andra anhöriga. Sedan länge föreligger missnöje med den låga dagersättningen, framhålls det, och det utskott som svarade för betänkandet över motionerna föreslog att värnpliktskonferensen skulle uttala sitt missnöje med att myndigheterna ej beaktat 1970 års värnpliktsriksdags beslut i bidragsfrågor. Vad gäller familjebidragen fanns ju nämligen samma missnöje. I vår motion 956 föreslås att dagpenningen bör höjas från 6 till 20 kronor, att familjebidragskungörelsen ändras så att de värnpliktiga och deras familjer får en försörjning som under alla förhållanden minst motsvarar existensminimum eller den s.k. sociallönen. Vidare menar vi att det är orimligt att ensamstående värnpliktiga måste göra sig av med sin lägenhet bara för att de fullgör militärtjänsten. Många värnpliktiga har nämligen i dag egna lägenheter vid inryckningen trots att de är ensamstående. Som det nu ligger till blir de dock tvungna att lämna ifrån sig lägenheten eller försöka hyra ut den i andra hand, vilket är förenat med stora svårigheter. Vi anser också att det är ett rättvisekrav att de värnpliktiga i princip erhåller fria resor till och från hemorten. Att detta är en fråga som uppfattas som mycket angelägen av de värnpliktiga vittnar bl.a. de många motionerna till 1970 och 1971 års värnpliktsriksdagar om. Enbart vid 1970 års värnpliktsriksdag förekom det inte mindre än åttiotalet motioner just om den frågan. Vad gäller de värnpliktigas ckonomiska förmåner sammantaget föreslås i motionen att riksdagen uttalar sig för önskvärdheten av att utredningen angående de värnpliktigas eckonomiska förmaner avger delbetänkande och att förslag skyndsamt förelägges riksdagen för ställningstagande och att motionens synpunkter föreläggs utredningen för beaktande.

Det har inte minst i samband med dessa värnpliktsriksdagar redovisats att den militära bestraffningen kan variera från kompani till kompani och från befäl till befäl, vilket givetvis är otillfredsställande. Med hänsyn till att rättssäkerheten för den enskilde aldrig får ifrågasättas kan det därför inte anses vara lämpligt att enskilda militärer skall ha rätt att utdöma straff för värnpliktiga. De militära strafformerna — och det kan säkert sägas också om straffgrunderna — är klart otidsenliga. I det militära tillämpas auktoritära åtgärder, och straff kan utfärdas för rena småförseelser. Speciellt vad det gäller arreststraffet är det tydligt att detta många gånger inte står i proportion till förseelsen. När det gäller demokratiska rättigheter i övrigt måste betonas vikten av att de värnpliktiga på samma sätt som andra människor ges möjlighet att utöva politisk verksamhet. De värnpliktiga saknar i dag, enligt egna utsagor, rätten att på förbanden fritt diskutera politik, t.ex. vad det gäller försvarets målsättning. Deras möjligheter att sprida politiska skrifter, affischera, hålla möten osv. är starkt begränsade. De värnpliktiga har därmed starkt begränsade möjligheter att föra kamp för sina intressen. Mötesfrihet, organisationsfrihet, yttrandefrihet och rätt att sprida alla sorters tryckta eller på annat sätt mångfaldigade alster i tryckfrihetsförordningens anda är viktiga beståndsdelar när det gäller krav på försvarets demokratisering. Till sist, herr talman, vill jag bara säga några få ord om yrkandet i vår motion nr 1609 om att värnpliktiga i vapenfri tjänst inte bör ha längre tjänstgöringstid än andra värnpliktiga. Utskottet har till den frågan sagt att det måste tillses att tiden för dessa inte blir så kort att det framstår som om den vapenfrie får en särskild förmån utöver att hänsyn tas till hans övertygelse och samvete. Vi hävdar där en annan uppfattning. Vi menar att har en ansökan om vapenfri tjänst godkänts, så skall den sökande inte bestraffas genom en längre tjänstgöringstid. Detta har också understrukits av de värnpliktiga själva i uttalanden från deras riksdagar. Vi förutsätter, som sagt, att de som söker vapenfri tjänst har goda skäl för sin vapenvägran, och då bör de inte bestraffas genom längre tjänstgöringstid. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till motionen 1609, såvitt gäller punkterna 2 och 3 i betänkandet. Till sist vill jag säga några ord med anledning av vad fru Eriksson i Stockholm yttrade om att politikerna står bakom det beslut som kommer att fattas. Jag vet inte hur man för vår del lämpligast skall uttrycka den saken. Jag vill bara understryka att när det gäller försvarets inriktning har vi en helt annan uppfattning än den som kommer till uttryck i det socialdemokratiska förslaget. Om vi i andra hand kommer att stödja det, så beror detta uteslutande på att vi anser att det är ett förslag som i jämförelse med de borgerliga förslagen lägger minst bördor på folket. Men den ståndpunkten är vi givetvis beredda att försvara.

Herr talman! Först vill jag säga till herr Strindberg, som citerade ett Måndagen den uttalande av statsutskottet från 1959 om befolkningsskyddet, att vi då 29 maj 1972 var i en helt annan situation. Bl. a. dominerade kärnvapendoktrinen på det internationella planet. Med andra ord, tanken om massiv vedergällning var den dominerande militära doktrinen. I dag har vi en annan syn på de här frågorna, som innebär att man i stället inriktar sig på skydd mot konventionella vapen. Det är alltså mot den bakgrunden som statsutskottets uttalande skall ses. Men vi måste naturligtvis ha en beredskap — det säger också försvarsutskottet — om en förändring av den nuvarande doktrinen inträffar. Sedan kan det ju tilläggas, som fru Nancy Eriksson resonerade kring: För det första finns det väl inget land som har som målsättning att hela befolkningen skall ha skyddsmasker i dagens situation. För det andra kan man för att få litet balans i diskussionen lägga till frågan: Vilket annat land satsar så mycket på befolkningsskydd och civilförsvar som Sverige gör? Herr talman! Det var egentligen inte om dessa problem jag hade för avsikt att tala utan om försvarets fortsatta inriktning, framför allt när det gäller frågan om avvägningen mellan kvantitet och kvalitet inom försvaret. Försvarsutredningen menar att vi i ett längre perspektiv bör prioritera ett större antal tekniskt mindre högtstående vapensystem framför ett fåtal tekniskt mycket kvalificerade. Denna principiella uppfattning har sedan såväl försvarsministern som utskottets majoritet anslutit sig till. Konsekvensen av bl.a. detta blir att fjärrstridsförbanden minskar i omfattning och att man är beredd att gå ner något i prestanda om meningsfulla ekonomiska besparingar kan uppnås. Detta har till en del också illustrerats av den debatt som förts tidigare i dag i denna kammare. Jag tror att det är oerhört väsentligt att betona denna princip, inte minst på grund av snabbt stigande kostnader för kvalificerade vapensystem. I dag är vi ju i den situationen att mycket stora forskningsresurser läggs ner på militär forskning, och exempelvis just nu har vi att ta ställning till ett förslagsanslag för nästa budgetår på 395 miljoner kronor för forskning och utveckling vad avser flygvapenförband. Storleken av resursinsatserna kan också illustreras på ett annat sätt. I detta fall kan man ta flygplanet Viggen som utgångspunkt. Forskningen kring och utvecklingen av detta vapensystem är det mest omfattande projekt som Sverige någonsin genomfört i något sammanhang. Sluträkningen enbart när det gäller forskning och utveckling lär hamna på omkring 2,5 miljarder kronor. Ett annat mått på engagemanget får man när man konstaterar att omkring 12 000 människor får sitt levebröd genom att jobba i någon av de fabriker som tillverkar delar till Viggen. Ett tredje sätt att mäta kostnaden för detta vapensystem är att beräkna totalkostnaden för Viggens olika versioner när de är uttjänade, dvs. inklusive underhäll och andra utgifter i anslutning till projektet. Någon har beräknat denna summa till 27 miljarder kronor. Herr talman! Även om de siffror som jag nämnt inte på något sätt gör anspråk på någon exakthet — avvikelser och kanske stora sådana kan förekomma — så illustrerar de ändå vilken enorm resursanspänning som krävs för ett så avancerat vapensystem som Viggen. Studier har nu påbörjats på ett flygplan — om det över huvud taget blir något flygplan — som eventuellt skall ersätta Viggen, det s.k. Flygplan 80. Eftersom såväl utskottet som försvarsministern uttalat att fjärrstridsförbanden skall ges en lägre prioritet, kan man utgå ifrån att inriktningen och utvecklingen blir annorlunda än när Viggenprojektet påbörjades. Detta är angeläget ur flera synpunkter. Jag skall beröra några av dem. Ett land med begränsade tekniska forskningsresurser kan inte, när t.o.m. stormakterna upplever problem i detta avseende, binda en stor del av sina resurser till ett så resurskrävande långtidsprojekt som utveckling av ett nytt tungt attackflygplan skulle innebära. I stället bör den tekniska forskningen och utvecklingsarbetet i ökad utsträckning inriktas på andra, civila områden av väsentlig betydelse för samhället. Dessutom gör kostnadsutvecklingen att ett flygplan med Viggens komplexitet knappast blir ekonomiskt möjligt att utveckla i framtiden. I motionen 1607 tar mina medmotionärer och jag upp detta resonemang. Vi yrkar att planeringen för ett eventuellt framtida attackflygplan med hänsyn till kostnader och landets teknologiska forskningsresurser inriktas på ett flygplan med måttliga prestanda, dvs. inget tungt attackflygplan. Visserligen är motionen formellt avstyrkt, men utskottet har uttalat att studierna är ”inriktade på olika alternativ som alla innebär måttliga prestanda i förhållande till den miljö i vilken verkan skall ske, varför motionärernas krav i detta avseende torde vara tillgodosett”. Utskottet uttalar också den oro man känner för kostnadsutvecklingen och har bl.a. därför gett fjärrstridsförbanden en lägre prioritet. Eftersom utskottet konstaterar att motionens krav är i sak tillgodosett och eftersom motionärerna således fått gehör för sitt krav av utskottsmajoriteten finns det anledning att vara nöjd med skrivningen. Men, herr talman, när man diskuterar högteknologin inom försvaret finns det anledning att göra ytterligare ett par reflexioner. Den första gäller den långa tid för vilken man binder kostnader. Genom att binda stora utgifter till avancerade vapensystem minskar man handlingsfriheten vad det gäller kostnadsnivån för det militära försvaret. Det motverkar med andra ord den viktiga strävan att hålla försvarskostnaderna nere, eftersom det många gånger rör sig om åtaganden som spänner över en tid på kanske 20 år.

I stället bör man eftersträva en sådan struktur på försvaret att detta relativt snabbt kan anpassas till olika utvecklingstrender. Jag vill inte påstå att vi redan i dag har förlorat denna valfrihet. Jag vill i stället med detta resonemang understryka faran av att mista denna valfrihet. Därför hälsar jag också betoningen av lokalförsvarsförbanden å ena sidan och den lägre prioriteringen av fjärrstridsförbanden å andra sidan med tillfredsställelse. Den andra reflexionen gäller högteknologin kontra den allmänna Nr 92 värnplikten. Det sägs ofta att det militära försvaret är hela folkets Måndagen den angelägenhet. Den allmänna värnplikten motiveras bl.a. just av en önskan 29 maj 1972 att förankra försvaret hos folket. Men ett värnpliktsförsvar har också —L— —— — — andra mycket väsentliga värden. Det motverkar exempelvis att de militära Försvarets fortsatta krafterna kan spela en självständig politisk roll. På samma sätt bidrar det inriktning m.m. till att inom försvaret utveckla normer och värderingar som på ett bättre sätt stämmer överens med det civila samhällets än vad sannolikt ett yrkesförsvar skulle göra. Tankar kring folkets motståndsvilja och medverkan inom totalförsvaret, sambandet mellan civilt och militärt liv, liksom motivation och sammanhållning kan utvecklas. Men det antydda visar på den betydelsefulla och kanske t.o.m. avgörande roll som den allmänna värnplikten spelar. Om man sätter högteknologin mot en bred förankring av försvaret uppstår utan tvivel problem. Ett är rent ekonomiskt — vi har helt enkelt inte resurser för både ett genomgående högteknologiskt försvar och en allmän värnplikt. Dessutom är det praktiskt svårt att förena dessa båda principer, eftersom tekniken ställer krav på personalen som inte kan uppfyllas av de värnpliktiga. Dessa problem har ju också i annat sammanhang berörts av överbefälhavaren då han studerat två olika försvarsstrukturer som benämnts A och B. A-strukturen bygger på tanken att en ockupation av landet skall ta så lång tid som möjligt. Det leder till att exempelvis markförsvaret prioriteras. B-strukturen bygger på att angriparens förluster i initialskedet skall bli så stora som möjligt. Den principen leder till att fjärrstridsförbanden prioriteras och till avsteg från den allmänna värnplikten eller till kategoriklyvning. Visserligen skall kanske dessa studier bara ses som exempel på avvägningen mellan kvalitet och kvantitet, men de ger ändå en fingervisning om vart det kan bära hän vid en inriktning mot högteknologin. Därför är det glädjande och värt att notera att försvarsministern uttalat att vi bör sträva efter ett uthålligt försvar framför initialstyrka. Dessutom har försvarsministern i direktiven till den i dagarna tillsatta utredningen rörande värnpliktsutbildningen klart uttalat att förslagen från utredningen ej får innefatta förslag till åtgärder som leder till kategoriklyvning. Herr talman! Detta är några av de reflexioner som man har anledning att göra när man står inför ett beslut av denna karaktär. Vi har diskuterat frågorna ingående i utskottet och i andra sammanhang. Jag vill med detta, herr talman, instämma i tidigare framställda yrkanden om bifall till utskottets majoritetsförslag på samtliga punkter.

Herr talman! Det försvarsbeslut som strax skall fattas har knappast föregåtts av någon särskilt omfattande och än mindre djuplodande offentlig debatt. Bland de stora tidningarna är det i stort sett endast i Svenska Dagbladet man har kunnat finna en verklig vilja att initiera till den breda debatt som självfallet borde ha föregått det beslut vi i kväll skall fatta. Jag har velat göra detta konstaterande därför att vi i Sverige skiljer oss från våra grannländer, särskilt då Norge, när det gäller att öppet och 145 förutsättningslöst diskutera vår säkerhetspolitiska situation. Regeringen i vårt land har i stället strävat efter att ge allmänheten intrycket av att vi lever i en fredlig omgivning och att det i vår närhet inte finns makter som utgör ett potentiellt hot mot Sverige. Detta är emellertid enligt mitt sätt att se felaktigt, och det är lättsinnigt att på detta sätt försöka föra allmänheten bakom ljuset. I själva verket förhåller det sig så att någon militär avspänning icke existerar i Europa. De rustningsbegränsningar som president Nixon och de ryska ledarna just nu kommit överens om berör sofistikerade interkontinentala vapen och påverkar knappast vår situation. Det gör däremot uppbyggnaden av de ryska Östersjöoch Ishavsflottorna. Som alla intresserade känner till har Sovjet under de senaste femton åren gjort en satsning på sin marin som saknar motstycke. Denna marina expansion har lett till att man i dag opererar runt om på världshaven — i Medelhavet, i Indiska oceanen, i Norra ishavet och naturligtvis också i Östersjön. Den ryska Östersjöflottan har fått imponerande dimensioner och överträffar vida vad NATO-staterna har i området. Frågan är i vad mån denna ryska flotta är att uppfatta som ett hot mot de nordiska länderna eller om den bara skall ses i ett globalt sammanhang. Om man ser närmare på sammansättningen av de ryska Östersjöoch Ishavsmarinerna och deras övningsaktiviteter klarnar bilden. Det visar sig då att en kraftig sovjetisk satsning har skett under 1960-talet på landstigningstonnage. Vidare har man återupprättat marininfanteriet som är avsett att vara spjutspetsen vid en landstigning. Detta marininfanteri har fått en stark koncentration till Östersjöområdet. Stora landstigningsövningar har skett de senaste åren, framför allt i Norra ishavet och i Östersjöområdet. Inte minst på norsk sida har dessa landstigningsövningar uppmärksammats och uppfattats som direkt riktade mot Norge. De många ryska landstigningsövningarna på den sovjetiska delen av Nordkalotten har nämligen haft en speciell karaktär. Vid militära övningar brukar ju normalt de som försvarar det egna territoriet vara predestinerade att ”vinna” övningen och angriparna att, som i detta fall, kastas i havet. Vid de ryska övningarna på Nordkalotten har det varit tvärtom. Där är det angriparna som ”vinner” och landstiger. I det sammanhanget skall också noteras att både den ryska handelsflottan och fiskeflottan till stora delar är konstruerade för att kunna deltaga i landstigningsoperationer. Det ryska flodtonnaget — som i dag omfattar över 1 000 enheter — är i hög grad lämpat för landstigningsoperationer i Östersjöområdet. Att Nordkalotten och Östersjöutloppen är strategiskt viktiga mål har länge varit oomtvistat. De oljefyndigheter som gjorts eller kan beräknas göras utanför Norges kuster och i Östersjön gör vårt läge än mer utsatt. I Norge har man klart uttryckt sin oro över expansionen och inriktningen av den ryska marinen. I Sverige har få brytt sig om att uppmärksamma detta. Man kan fråga sig varför. Det är nog bra att eftersträva goda förbindelser med Sovjetunionen, men detta får inte leda till att vi avstår från att diskutera vår egen säkerhetspolitiska situation i klara och uppriktiga termer. Herr Palmes norske kollega — och partivän — statsminister Trygve Bratteli har flerfaldiga gånger uttryckt bekymmer inför den snabbt växande ryska flottupprustningen. Att statsminister Palme skulle våga göra något sådant får väl däremot betraktas som uteslutet. Herr talman! Jag har velat säga detta därför att regeringens försvarsbud utgått från att det råder lugn och avspänning i Europa. Man har därvidlag satt likhetstecken mellan politisk och militär avspänning. Det är uppenbarligen en felaktig slutsats. Någon militär avspänning har inte kunnat konstateras vad det beträffar konventionella militära stridskrafter, tvärtom. Regeringens försvarsproposition innebär en kraftig nedskärning jäms över hela vår försvarsmakt. Den kommer att innebära att vi i en avspärrningssituation inte kommer att kunna klara av tillförseln av livsviktiga varor därför att vi mot slutet av 1970-talet kommer att sakna konvojskydd. Vidare kommer hela landet inte att kunna försvaras. Då antalet brigader kommer att gå ned från 30 till högst 14 under de närmaste tio åren förstår var och en att talet om att försvara hela landet är struntprat. Det vore t.o.m. ansvarslöst att i en krigssituation försöka göra detta, då det i stället till varje pris kommer att gälla att kraftsamla för att över huvud taget kunna överleva. Övre Norrland och Gotland blir då naturligen de områden som får lämnas i sticket. Detta rimmar väl med förutsättningarna om vi skulle tänka oss en rysk framstöt mot väster. Som jag tidigare konstaterat har Sovjetunionen i Östersjön liksom i Norra ishavet ett betydande landstigningstonnage. Operationer på Nordkalotten liksom mot Gotland kan därför ske utan större svårigheter, om vi inte har tillräckligt med motmedel. Man kan alternativt också tänka sig att intresse föreligger för Östersjöutloppen. För att behärska Öresund krävs att man behärskar Skåne. En ockupation av Skåne kommer i framtiden att kunna ske relativt lätt, då ju försvarspropositionen innebär att vi får en särskilt stark reduktion av pansartrupper — i praktiken kommer väl högst en pansardivision att bli kvar i Skåne. Något intresse att fortsätta norrut kommer förmodligen inte att föreligga för en angripare, utan man kommer att stanna upp där Smålandsskogarna tar vid. Där kommer då våra så omhuldade lokalförsvarsförband att stå utan att ha tekniska möjligheter att ingripa medan striderna rasar i Skåne mellan angriparen och det fåtal brigader som vi har kvar. Under tiden som detta sker kommer förmodligen bombningar att äga rum mot befolkningskoncentrationer som våra storstäder för att ”mjuka upp” oss och minska motståndsviljan. Några effektiva motmedel mot detta kommer inte att finnas, då en stor del av det begränsade antal jaktflygplan som vi kommer att ha behövs vid striderna i Skåne, samtidigt som vi av ekonomiska skäl tvingats ta ur drift ett antal av våra luftförsvarsrobotförband. Under detta skede kommer naturligtvis vår import att vara avskuren och våra möjligheter att skydda denna genom konvojering att vara utesluten, då vi saknar fartyg som skulle klara detta. Vi kan sedan räkna med att angriparen ockuperar Skåne, Nordkalotten och kanske Gotland och behåller dessa områden så länge den aktuella konflikten pågår. Befolkningen i dessa områden kommer att få uppleva en ockupations fasor med politiskt förtryck, godtyckliga avrättningar, deportationer och allt annat som vi tidigare sett på mycket nära håll. Låter detta som en framtidsvision utan täckning? Ja, säkert för de flesta, därför att många tycks förutsätta att vi har ett försvar för nöjes skull som aldrig skall behöva ingripa. Man föredrar att inte tänka på vad som kommer att hända om kriget kommer. Att diskutera vem som kan tänkas angripa och hur han kommer att uppträda är ju närmast tabubelagt i Sverige. Men ändå är en utveckling av det slag som jag här har skisserat den mest tänkbara för vårt vidkommande, och det är just på den situationen som en stor del av vår försvarsplanläggning är inriktad. Det vet försvarsministern och försvarsdepartementet mycket väl, och det vore hyckleri att hävda något annat. Det räcker ju med att se hur våra fredstida stridskrafter och befästningar är grupperade. Låt mig för säkerhets skull slå fast att jag självfallet inte förordar att vi skall låta bli att försvara Övre Norrland och Gotland. Jag har bara pekat på att det kommer att saknas tillräckliga resurser att göra detta i slutet av 1970-talet, om vi skall klara av försvaret av de områden av Sverige där den överväldigande majoriteten av befolkningen lever. Den politiska och militära ledningen kommer i en krissituation att tvingas prioritera. Inte heller har jag påstått att Sovjetunionen hyser lömska planer på att utan vidare kasta sig över vårt land. Men jag har pekat på att utvecklingen av de enorma ryska marinoch amfibiestridskrafterna, avsedda att operera i Östersjön och Norra ishavet, är ett klart hot mot vår säkerhet och att dessa stridskrafter tydligt är utrustade för att säkra Östersjöutloppen och Nordkalotten. Herr talman! Det försvarsbeslut som vi i dag skall fatta kommer att leda till betydande nedskärningar av vårt försvar under 1970-talet. Jag har i en artikel i Svenska Dagbladet för några månader sedan med hjälp av jämförelser visat likheterna med 1925 års olycksaliga försvarsbeslut. Ingenting har framkommit som har jävat påståendet att vi nu håller på att upprepa samma misstag. Skillnaden gentemot 1925 är möjligtvis den att det kommer att ta längre tid nu innan nedskärningarna slår igenom, men i fråga om omfattningen är det knappast något som skiljer. Jag skall inte uppehålla mig vid nedskärningarna i krigsorganisationen — det har andra talare från mitt parti gjort — men jag kan inte underlåta att säga några ord om effekterna för fredsorganisationen. Utav våra 45 arméfredsförband kommer 15 att dras in under tioårsperioden. Av arméns skolor kommer hälften att försvinna. Sex å åtta flygflottiljer försvinner. Detta kommer att få stor betydelse för befolkningen i de aktuella orterna. Det är emot den bakgrunden desto märkligare att försvarsministern åkt land och rike runt under våren och lovat oroade kommunalmän att de kan känna sig lugna — deras förband kommer inte att beröras. Vi har t.ex. i detta syfte haft påhälsning av herr försvarsministern i Jönköpings län. Någonstans måste väl rimligtvis ändå dessa nedskärningar slå igenom? Men det har inte redovisats den här gången, till skillnad från 1925. Vi fattar i dag ett försvarsbeslut — det har påpekats här flera gånger —- vars konsekvenser vi inte kan överblicka. Försvarsministern har inte gjort något för att skingra ovissheten när det gäller förbandsindragningarna. En annan sak som inte berörts särskilt mycket är den arbetslöshet som försvarsbeslutet leder till inom försvarsindustrin och hos dess underleverantörer. Då tiden är knapp skall jag inte gå in på detaljer utan bara konstatera att vi under de närmaste fem åren får räkna med omkring 10 000 friställningar inom försvarsindustrin, vilket skall läggas till de 2 500 människor som skall rationaliseras bort inom det militära försvaret. I övrigt hänvisar jag till den artikel i Svenska Dagbladet i lördags där jag behandlade detta ämne. I den pekade jag på att man kan utgå ifrån att AMS får rycka in till stora kostnader för att garantera sysselsättningen på de här orterna — men vad var det då egentligen för mening med ett försvarsbeslut av det här slaget, om kostnaderna i stället får tas ut på andra huvudtitlar? Herr talman! Det försvarsbeslut som fattas i dag, det fattas inte till följd av realiteter i vår omvärld. Talet om avspänning är mera en efterhandskonstruktion från regeringens sida. Anledningen till nedskärningarna är två. För det första gäller det att spara pengar då vår ekonomiska utveckling på senare år har varit dålig — framför allt beroende på regeringens egen ekonomiska politik. För det andra gäller det att lugna vänsteropinionen inom det socialdemokratiska partiet som under Olof Palmes ledarskap växt sig starkare och börjat vädra morgonluft. I regeringen eller i försvarsutskottet har det inte funnits krafter med tillräcklig tyngd för att sätta emot. Därför har det blivit som det har. Säkert kommer utvecklingen i vår omgivning att variera, och säkert kommer vi under 1970-talet att tvingas revidera dagens beslut. Kanske klarar vi omsvängningen i tid, kanske inte. I det ena fallet kommer det att kosta stora pengar att reparera det som har rivits ned, i det andra fallet kommer inga pengar i världen att hjälpa.

Herr talman! Frågan om befolkningsskyddet har vidrörts tidigare i denna debatt; jag gör detta inlägg i anslutning till motionen 1610. När det gäller civilförsvarets fortsatta inriktning förutsätts en utbyggnad av skyddsrum för befolkningen. För bakgrunden till detta har Nancy Eriksson redogjort med energisk kunnighet. För att skydda befolkningen kan man också i vissa fall genomföra utrymningar till mindre utsatta områden. Omfattande utrymningar kan dock enligt försvarsutredningen få negativa konsekvenser för samhället. I sjätte stycket på s. 25 i utskottets betänkande står följande: ”Det kan emellertid vara nödvändigt att i vissa situationer vidta utrymningar.

Att kunna flytta till mindre utsatta områden torde även i fortsättningen vara en betydande trygghetsfaktor. Att vid utrymning tränga ihop många människor medför stora påfrestningar, som det finns möjlighet att undvika genom en spridning av boendet. Många av oss har i klart minne krigsåret 1944, då befolkningen i norra Finland kom till oss för att få skydd tills kriget var över. Då kom ödegårdar till användning. Det fanns inte så många att tillgå, vilket innebar stor trängsel, som skapade svåra samlevnadsproblem förutom de övriga påfrestningar som våra grannar fick genomlida. I dag finns — och trots utflyttning kommer det att finnas — byar med bebodda gårdar, om än de flesta husen står tomma. De människor som är bofasta kan dock utgöra kärnan för mänsklig gemenskap under svåra förhållanden. Det är angeläget att ha tillgång till vedeldade reservbostäder, vilka inte är känsliga för strömavbrott när det gäller uppvärmning. Hur skall det vid längre elavbrott ordnas för dem som bor i enbart eleller oljeuppvärmda bostadsområden? Därför bör ödegårdar rustas upp och hållas i gott skick för ett utrymningsbehov vid krig och andra katastrofer. Avsikten är inte att söka bevara varje ruckel. Det finns många övergivna hus med högt återstående boendevärde. Fru Eriksson i Stockholm nämnde också detta. Hon ansåg att vi har gott om utrymningsbostäder. Men om de inte underhålls, så förfaller de snabbt. Dessa bostäder bör i fredstid, för självkostnadspris, ställas till förfogande för dem som ej har tillgång till fritidshus. Det kan antas att det blir bättre trivsel i befintlig bymiljö än i nyetablerad, hopträngd fritidsbebyggelse. Att ge möjlighet till rekreation är också en beredskapsåtgärd. Många kommer inte, hur gärna de än önskar det, att kunna skaffa sig egna fritidshus. Vi får ha i minnet att de som saknar egna fritidshus även är diskriminerade vid en enskild utrymning i krig. Att ha en sådan beredskap som motionen syftar till innebär inte bortkastat kapital eftersom husen kommer till användning även för annat ändamål. Om ödegårdarna på sätt som föreslagits i motionen tas till vara kan mycket av den hantverksskicklighet som finns ute i bygderna komma till sin rätt. En del människor som är arbetslösa, eller hotas av arbetslöshet, och som har svårt att gå ut på den allmänna arbetsmarknaden, skulle kunna beredas arbetstillfällen. Det har talats om minskade arbetsmöjligheter här i dag. Herr talman! Det ena arbetstillfället för vår säkerhetspolitik är väl lika gott som det andra! Enligt vad utskottet inhämtat har utrymningsplanerande myndigheter för närvarande inte problem ”som hänger samman med tillgången på bostäder”. Det är ju litet överraskande att man tackar nej till någonting som man får. I allmänhet vill man ha det man begärt och mera. Utskottet har därför inte funnit anledning att låta utreda de förslag som framförts i motionen 1610. Men eftersom motionen fått ett positivt omnämnande att beaktas för eventuellt framtida behov kommer jag i dag inte att yrka bifall till densamma. Det finns dock anledning att återkomma i detta angelägna ärende — att bevara goda reservbostäder som kan tjäna det dubbla syftet större trygghet för många människor i krig och bättre rekreation för många människor i fredstid. Herr talman! Vi har inte råd att låta dessa bostäder bara skatta åt förgängelsen.

Herr talman! I de ständigt stegrade rustningskostnaderna, som nu sväljer 1 000 miljarder kronor varje år, deltar även Sverige. Obevekligt fortsätter kostnaderna, som det synes, att automatiskt stiga för rent destruktiva ändamål. Militärer och hundratusentals tekniker världen över styr utvecklingen in i en ständigt stegrad kvalitetsjakt mot allt effektivare, allt bättre, alltmer fulländade vapensystem som slukar ofantliga summor. En teknikernas lekstuga, en tävlan att överträffa varandra i produktutveckling pågår i de utvecklade länderna på vapensystemsidan. Trots SALT-förhandlingar och överenskommelser mellan stormakterna om begränsningar av kvantiteten har de inte gjort några eftergifter för att begränsa kvalitetsutvecklingen. Nya avancerade vapensystem kan fortsätta att framställas hos stormakterna. Var och på vilket sätt kommer människorna och deras valda representanter in? Vilka möjligheter har vi att reellt påverka utvecklingen? Kan vi tränga bakom siffrorna i budgeten och finna vad som verkligen döljer sig där? Har vi verklig möjlighet att ingripa och stoppa utvecklingen? Frågorna är befogade. För några år sedan ställde Alva Myrdal i ett radioprogram en fråga med anledning av en uppgift att det kostade USA 150 000 att döda en s.k. viet cong. Hon ställde frågan vem som har tagit beslutet om att detta är vettigt använda medel eller om det är så att alla de små besluten som fattas på olika håll leder fram till, som det synes, opåverkbara beslut när allt förs samman. Denna fråga är relevant även när man granskar den tekniska utvecklingen och ett eventuellt kommande krig och dess konsekvenser, och jag skall återkomma till det senare. Med de enorma rustningarna som bakgrund skall man se motionen 1613 av åtta socialdemokrater. Den innehåller krav på att studier skall ske rörande omfördelning av försvarskostnaderna, att förutsättningslösa studier om civilmotstånd skall bedrivas och utbildning för hela befolkningen i sådant motstånd äga rum, att ett fullgott befolkningsskydd garanteras civilbefolkningen, för vilket kostnaderna skall tas ut inom det militära försvarets ram, samt att tekniskt avancerade tunga attackplan, s.k. flygplan 80, utesluts ur planeringen för det framtida försvaret. Försvarspolitik i traditionell mening är, som säkerligen alla är ense om och som även försvarsministern tidigare i dag sade, endast ett av säkerhetspolitikens medel. Nöd och fattigdom för flertalet människor kan inte råda om en internationell rättsordning och en minskning av spänningen i världen skall kunna genomföras. Det är därför en grundläggande säkerhetspolitisk åtgärd med ett ökat utvecklingsbistånd från de rika nationernas sida. Vi satsar nu sex gånger mer för försvarsändamål än vad vi sammanlagt anvisat för utrikesdepartementet, inklusive alla utbetalningar till Förenta nationerna och till utvecklingshjälp. Fredsoch konfliktforskning har i förhållande till det militära försvaret ytterligt små summor. Nedrustningsarbetet i Genéve, som förtjänar allt stöd, drar också det ytterligt små summor. Det är angeläget att där förutsättningar finns — som i vårt land — ett positivt fredsarbete ges större tyngd för framtiden än nu. Vi har därför i vår motion yrkat att vid de fortsatta studierna inom övrigt totalförsvar bör ingå uppgiften att undersöka hur en omfördelning av försvarskostnaderna kan ske till fördel för fredsforskning och konstruktivt nedrustningsoch fredsarbete och till fördel för det ekonomiska och psykologiska försvaret. Utvecklade former för ekonomisk, psykologisk och politisk krigföring blir för framtiden än mer tänkbara. Med hjälp av handelspolitik och diplomatiska påtryckningar i större eller mindre grad kommer, åtminstone vad det gäller industriländerna, starka nationer eller grupper av nationer att driva sin vilja igenom. Enligt vårt förmenande är det viktigt att beredskap finns i väsentligt större utsträckning än i dag mot denna typ av krigföring. Utskottet anser att med de krav på balans i våra samlade försvarsinsatser som vi nu har finns det ingen anledning för riksdagen att göra något ytterligare uttalande och anser därför att vår motion inte bör bifallas. Av vad jag tidigare anfört framgår att vi inte delar utskottets uppfattning, och jag ber därför, herr talman, att i denna del få yrka bifall till motionen 1613. I ett annat yrkande kräver vi att studierna om civilt motstånd bör ske förutsättningslöst och att grundprincipen skall vara att hela civilbefolkningen utbildas. Studier om civilt motstånd har vid flera tillfällen diskuterats i riksdagen. Jag hänvisar kammarens ledamöter till protokollen från de tidigare debatterna, där argumenten för civilt motstånd återfinns. Försvarsministern har tidigare i vår också erinrat om statsmakternas positiva syn på civilt motstånd, vilket också har bestyrkts av att försvarsdepartementet stöder ett forskningsprojekt vid Uppsala universitet om icke-militära kampformer, i vilka studier man inte tar ställning för civilt motstånd som komplement eller som alternativ. I propositionen och även i utskottets betänkande anförs att studier om civilt motstånd bör göras. Utskottet anför att fortsatta studier bl.a. torde kunna ge resultat av värde för det psykologiska försvaret men anser att såvitt man nu kan bedöma civilt motstånd i försvarsplaneringen endast kan komma i fråga som komplement till väpnat försvar. Utan att dra alltför stora växlar på utskottets betänkande noterar jag ändå med tacksamhet att en liten förändring har skett så till vida att man nu fört in orden ”såvitt man nu kan bedöma”. Motionärerna menar att man i dag inte kan ta ställning till och bedöma omfattningen eller betydelsen av ett civilt motstånd, alldenstund man vet alltför litet om det som en genomtänkt och inlärd metod. Men vad vi eftersträvar är att ingen låsning nu får ske som utesluter civilt motstånd som ett alternativ för framtiden. Studierna om civilt motstånd bör därför vara förutsättningslösa och inte begränsade i sina arbetsuppgifter, och grundprincipen bör vara att hela civilbefolkningen utbildas. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till motionen i denna del. Vi har i motionen också tagit upp frågan om civilförsvaret och skyddet för civilbefolkningen, inte minst mot bakgrund av att de nya vapen som i dag används framför allt riktar sig mot civilbefolkningen. Samtidigt med de allt snabbare tekniska förändringarna har en omkastning skett i negativ riktning i den moraliska bedömningen av konflikter och regler för Nr 92 krigföring. Redan under det första världskriget började strategerna Måndagen den bedöma civilbefolkningen som ett viktigt militärt mål. I det kriget var 5 29 maj 1972 procent av de dödade civila, i andra världskriget 48 procent och i Koreakriget 84 procent. Ingenting tyder på att denna utveckling i framtiden skulle gå i motsatt riktning. Vi har i motionen förutsatt, att när riksdagen föreläggs förslag om utbyggt befolkningsskydd, så skall målsättningen vara ett fullgott och effektivt sådant. Den inställningen har också fru Eriksson i Stockholm instämt i. Och vi har sagt att det bör ske genom säkra skyddsrum och säkert skyddsmaterial till hela befolkningen och att kostnaderna för befolkningsskyddet skall uttas inom det militära försvarets ram. För understrykande av vårt krav finns det kanske anledning påpeka att för femårsperioden beräknas ca 590 miljoner kronor för civilförsvaret och över 32 miljarder för försvaret i övrigt. Förhållandet är 1 till 50, och det är ett förhållande som inte står i rimlig proportion till de eventuella konsekvenserna för civilbefolkningen. Även i denna del yrkar jag bifall till motionen 1613. Så till kravet om att i planeringen för det framtida försvaret tekniskt avancerade tunga attackplan utesluts. Vår bedömning är att i kostnadsutvecklingen av alltmer tekniska system finns det ingen möjlighet och heller ingen anledning för Sverige att hänga med. Vi bör anpassa vårt försvar efter den hotbild som vi räknar med och så att vårt oberoende och vår neutralitet värnas. Men även med den målsättningen tvingas vi att göra ekonomiska avvägningar. Vår handlingsfrihet måste följaktligen bli begränsad också av våra ekonomiska förutsättningar. Därtill kommer självfallet grundmålsättningen för det framtida försvaret, som både utredningen och propositionen framför. Redan nu ger de diplomatiska och politiska kanalerna förvarningar om konflikter, varför överraskningskrig i framtiden måste anses otroliga, och dyra förvarningssystem och därmed följande enorma kostnadsstegringar för tekniska finesser borde kunna undvikas. I och för sig borde Jaktviggen mot den bakgrunden och då den för övrigt drar mycket stora kostnader ha kunnat uteslutas. Genom att binda stora utgifter till avancerade vapensystem minskas i samma mån vår handlingsfrihet vad gäller både omfattningen och inriktningen av vårt militära försvar. Vitboken om Viggen bekräftar just detta. Där framgår det klart att Viggensystemet har starkt begränsat möjligheterna att förändra avvägningen mellan olika försvarsfunktioner redan nu. Att över huvud taget överväga ett tungt tekniskt avancerat attackflygplan efter Viggen bör mot bakgrund av erfarenheterna med just Viggen enligt vårt förmenande vara uteslutet. Vem bland de riksdagsmän som var med 1952, då samma förstudier för Viggen pågick som nu för flygplan 80, och så småningom också var med och fattade beslut om Viggen — jag tror det första gången var år 1963 — kunde drömma om kostnadsutvecklingen fram till i dag? Materielverket har redan fått 4,2 miljoner kronor och får troligen i dag rätt till ytterligare 2,7 miljoner för studier av förberedande karaktär av ett flygplan efter Viggen. Utskottet bedömer sådana studier vara av grundläggande betydelse för vår handlingsfrihet på sikt. Det är 153 naturligtvis av intresse att veta vilken reell handlingsfrihet för avvägningen mellan olika försvarsfunktioner ett beslut om tekniskt avancerade attackplan egentligen innebär. Enligt mitt förmenande är det angeläget att generalerna får klara besked redan nu att i dessa studier skall uteslutas tekniskt avancerade tunga attackplan. Jag är inte lika säker som Åke Gustavsson på vad som verkligen avses i utskottets betänkande, och jag skulle därför av försvarsministern vilja ha ett klarläggande. Då försvarsministern inte är i salen, kommer jag ändå att ställa min fråga och hoppas att han hör den och har möjlighet att komma in och ge ett svar. Kan man av skrivningen på s. 80 i utskottets betänkande, som lyder: ”Enligt vad utskottet har inhämtat är ifrågavarande studier inriktade på olika alternativ som alla innebär måttliga prestanda i förhållande till den miljö i vilken verkan skall ske”, dra den slutsatsen att tekniskt avancerade tunga attackplan är uteslutna ur dessa studier? Ett klarläggande på den punkten är för min del nödvändigt, och jag yrkar i avvaktan på försvarsministerns svar tills vidare bifall till kravet. Det kan vara av intresse för riksdagen att samtidigt få veta hur många år förstudierna för det s.k. flygplan 80 har pågått inte minst mot bakgrund av vitboken om Viggen där man kan utläsa att förstudierna började 1852, att flygplan 37 första gången fanns i materielanslagen i statsverkspropositionen 1956 men att riksdagen först 1963 fattade beslut om Viggen. Det finns anledning att i dag något fylligare teckna en verklighetsbild av den skrämmande utvecklingen mot nya vapen, riktade mot civilbefolkningen, och den totala omkastningen i den moraliska bedömningen av konflikter och regler för krigföring. Detta finns t.o.m. stadfäst, exempelvis i instruktionen för USA:s flygvapen, Fundamentals of Aerospace Weapons Systems, Manual U.S.

Jag berättar här ur en nyutkommen skrift, ”Det elektroniska kriget”, vars uppgifter är grundade på bl.a. senatsförhör i USA. Skriften rekommenderas varmt för begrundan. I all tysthet har en revolution i krigsväsendets historia förberetts i Indokina. En krigets automatisering pågår. Vad som förut var taktik och strategi byggde på förutsättningar som inte längre gäller, inte ens Mao Tse-tungs huvudprincip för gerillakrigföring. Det elektroniska kriget, ännu bara i sitt begynnelseskede, har utvecklat den idealiske soldaten som inte har några känslor och inget samvete. Han bara lyder order. Hans lojalitet är hundraprocentig, han klagar aldrig, blir varken sårad eller förblöder, har inget behov av räddningshelikoptrar eller militärsjukhus eller bordeller. Han dricker inte whisky, blir inte narkoman, gör inte uppror mot sina officerare och skvallrar inte på sina kamrater. Han avslöjar inga massakrer eller krigsförbrytelser. Han tiger och låter världssamvetet sova, för han är en robot, en sensor. Vad är nu det?

Att skilja på fienden och kvinnor, barn eller djur är problem som visserligen återstår att lösa. De bomber som fälls är små s.k. antipersonella bomber, dvs. huvudsakligen avsedda att såra eller döda människor som exempelvis den lilla trampminan förklädd till hundlort eller löv, som inte dödar utan ”bara” lemlästar, eiler ananasbomben, som sprider flera hundra små stålkulor omkring sig. Småkuber, skarpkantade splitter, pilar med hullingar eller småkulor av plast eller glasfiber, som inte syns på röntgenfoto och är praktiskt taget omöjliga att finna i kroppen ingår i de knytnävstora bomberna. Vad är det som sker? Jo, med elektroniseringen skapas en ny krigspsykologi. Navigatörerna företar bombraider mot koordinater, inte mot byar. Piloterna drar i spakar tusentals meter uppe i luften. De siktar inte på mänskliga silhuetter på 100 meters avstånd. Fototolkar ser bombkratrar och ”fiendestrukturer”, inte sönderskjutna barn eller napalmbombade mormödrar. En pilot avfyrar periodiskt sina salvor när två pip sammanfaller på hans datamaskin. Tanken på döda människor nedanför honom finns inte i hans medvetande. Genom att eliminera det mänskliga elementet ställs samvetsfaktorn i bakgrunden. Kontakten med fienden övertas av experter, specialutbildade s.k. målanalytiker, för vilka kriget blir gröna blinkningar på ett bildrör eller utskrifter från en datamaskin. Om en obemannad helikopter får order från en datamaskin. att slå till mot en sensor som inte passeras av fiendetrupper, som datorn tror, utan av barn och vattenbufflar, så betyder det bara att ett fel uppstått på informationssidan men inte att någon krigsförbrytelse har begåtts; man kan ju inte ställa en obemannad helikopter inför krigsrätt. Men fler och alltmer tekniska metoder utstuderas i värmefotografier, radar, bildintensifiering, optiska medel, utdunstningsdetektion, kemisk detektion m.fl. metoder, som är närmast omöjliga för fienden att upptäcka. Det elektroniska kriget låter sig inte så lätt lokaliseras, vare sig för gerillasoldaten mot vilken det i dag är riktat som varken kan finna eller förinta det, eller för Pentagonkritikern, som inte kan upptäcka det i budgeten. Det finns inte i någon post i budgetäskanden utan dess komponenter är spridda överallt. Det finns ingen central myndighet att kritisera, och ingen vet exakt var det elektroniska slagfältet börjar eller slutar. Det finns också andra aspekter värda att nämnas. När USA stred med soldater och inte med ultramodern teknik i Indokina, var kriget av föga intresse för storindustrin. Nu går miljarderna till elektronindustrin som blivit alltmer engagerad i kriget. Miljoner forskare, tjänstemän och arbetare får sin utkomst tack vare detta och invänder därför knappast emot att kriget fortsätter. Det kanske anförs från någon att det inte synes ha varit särskilt framgångsrikt. Detta beror givetvis på hur man räknar. Det elektroniska kriget har kunnat föras i Laos i flera år utan markstridskrafter och med ett minimum av amerikanska dödsoffer. Med hjälp av det elektroniska kriget har Nixon kunnat minska ner de amerikanska truppinsatserna, minska förlusterna i amerikanska liv med 95 procent och dra ned kostnaderna för kriget från 30 till 12 miljarder dollar om året. Någon kanske menar att detta inte rör oss, utan endast är en krigföring i djungel eller ett gerillakrig. Av senatsförhören 1970 framgår emellertid klart att metoderna kan användas i nästan alla slags krig. Och på en direkt fråga om de kunde verkligt effektivt användas på ett europeiskt slagfält blev svaret ja. I mars månad i år presenterade USA för sina NATO-allierade sina elektroniska vapen med förhoppning om att de skulle skaffa sig sådana för sina egna ändamål. Flera av de system som används vid Ho Chi Minh-leden skulle enligt samma källa demonstreras i Västtyskland i slutet av maj. Min fråga till försvarsministern är: Föranleder dessa system och det elektroniska kriget någon förändring av den svenska försvarsplaneringen? Hur bedömer försvarsministern utvecklingen för det elektroniska kriget? Såvitt jag kan bedöma reser sig problem av stora mått om man vill förbjuda dessa vapen. Kan sådana vapen över huvud taget förbjudas? De är i princip inga massförstörelsevapen som kärnvapen. Kan sensorer som säger pip eller ger blinktecken på hundra mils avstånd förbjudas? Kan datamaskiner förbjudas? Eller obemannade flygplan? Det här är ett djävulskt system och svåridentifierbart för krigföring, som har av teknikerna ställts i militärernas händer. Men det är nu mer än någonsin angeläget att allmänhet, tekniker och vetenskapsmän vaknar upp och opponerar sig i tid. Det elektroniska kriget får inte smygas på oss på samma sätt som det nu smygs på det amerikanska folket. Ekonomiska intressen styr till stor del rustningspolitiken, framför allt hos stormakterna. I rustningarnas följe får vi en allmän militarisering av världen. Generalernas tidsålder synes vara inne. Riskerna för vår kulturs överlevnad ligger kanske ändå framför allt i accepterandet av våldet som följer av krig och förekomsten av vapen. Det är inte sagt att den verkliga förlusten av Vietnamkriget är mätbar i pengar eller människoliv. Svartabörsaffärer, mord, bordeller, knark och fullständig demoralisering av individerna är ohyggliga pris som kriget krävt. Förenta nationerna antog vid generalförsamlingens möte i december 1971 en resolution om de ekonomiska och sociala följderna av kapprustningen och dess ytterst skadliga återverkningar på världsfreden och säkerheten. Församlingen uttalar sin oro över de växande militära utgifterna, som innebär en tung börda för alla folk, och sin övertygelse om nödvändigheten av att effektiva åtgärder vidtas som leder till allmän och fullständig nedrustning. Man säger vidare att en minskning av de militära utgifterna skulle främja den sociala och ekonomiska utvecklingen i alla länder och öka möjligheterna att anslå ytterligare tillgångar till utvecklingsländerna. Mot denna bakgrund är det än angelägnare att privilegierade länder som Sverige med stabila samhällsförhållanden, stabil ekonomi och goda kontakter med omvärlden bidrar med konstruktivt Det förslag vi i dag skall besluta om öppnar trots allt också möjligheter till nedtrappning av våra militärutgifter för framtiden, vilket jag noterar med tacksamhet. Ytterligare måttfulla steg borde enligt mitt förmenande kunna tas på så sätt att riksdagen bifaller de krav vi framställt i motionen 1613. Jag ber slutligen att få yrka bifall till motionen i dess helhet.
Herr talman! Fru Theorins beskrivning av krigs ohygglighet var väl dagens effektivaste plädering för ett avvärjningsförsvar. Det är ett sådant vi försöker bygga upp här i landet, med den inriktningen att det inte skall hota någon men bidra till att hålla oss utanför krig, om det onda skulle närma sig våra kuster. Vi har också det syftet med vårt försvar att delar därav skall kunna ställas till Förenta nationernas förfogande för att hjälpa till att förhindra att öppet krig bryter ut i oroligare delar av världen. Fru Theorin har jämfört försvarskostnaderna med kostnaderna för en hel del andra nyttigheter. Hon har talat om u-hjälpen. Det är riktigt, som hon säger, att spänningar mellan rika och fattiga länder kan vara en krigsrisk. Men jag värjer mig ändå ofta mot ett egoistiskt resonemang som motiv för u-hjälp, mot resonemanget alltså att u-hjälpen är till för vår egen trygghet och säkerhet. Jag föredrar att motivera vår satsning på u-hjälp med att det är rätt och riktigt att hjälpa underutvecklade länder. Det är riktigt att fredsoch konfliktforskningen tar små belopp i anspråk. Men jag försäkrar att knappast något annat syfte varit så lätt att få gehör för när det gällt anslag. Jag kan som exempel nämna att SIPRI såvitt jag vet aldrig fått sina anslagsäskanden nedprutade. Vi har varit beredda att ge vad som ansetts erforderligt. Så är det rimligt att se också på det militära försvaret och andra försvarskomponenter. Vi skall satsa vad som behövs för att de skall fylla sin uppgift, inte ett öre mer, och detta utan jämförelse med andra samhällssektorer. Fru Theorin berörde den tekniska utvecklingen och ställde oroligt frågan: Har politikerna möjlighet att tränga in i allt detta och göra en egen bedömning? Jag tillhör dem som har försökt, och jag medger att det är svårt. Men vi bör alla hjälpa till, och det sker bäst genom att vi inte stänger in oss på en begränsad sektor av försvarsdebatten utan försöker följa det hela, gör våra bedömningar och tar ansvar efter bästa förstånd och förmåga.
Herr talman! Jag vet inte om jag skall tolka inlägget av herr Gustavsson i Eskilstuna som negativt eller positivt. Jag tecknade min bild av utvecklingen mot bakgrund av att jag önskar — det har jag framfört vid flera tillfällen i kammaren — en annan fördelning inom totalförsvaret men också en annan fördelning mellan försvarskostnader och konstruktiva fredsåtgärder för att undvika konflikter och skapa rättvisa i världen. Det önskemålet är jag inte ensam om. Jag refererade Förenta nationernas och generalförsamlingens möte i december, där man antog en resolution där man påtalade de ekonomiska och sociala följderna av kapprustningen och dess ytterst skadliga återverkningar för världsfreden. Förenta nationerna har också uttalat sin oro över de växande militära utgifterna, som är en tung börda för alla folk. Man säger att en minskning av de militära utgifterna skulle främja den sociala och ekonomiska utvecklingen i alla länder. Jag vet inte om detta är att jämföra med andra samhällsgrenar, som herr Bengt Gustavsson sade, Förenta nationerna har uttalat sin uppfattning om rustningarna så, och jag står helt bakom det uttalandet. Jag tror att det är nödvändigt att man för upp försvarsdebatten på det planet att den rör hela världens fred och inte bara freden för Sveriges nation. Även om det anslag vi i dag kommer att bevilja och inriktningen av det förslag som vi här kommer att ta ställning till ger oss möjlighet till nedtrappning framgent fortsätter vi trots allt att bidra till rustningarnas stegring. Jag är glad över det erkännande som herr Bengt Gustavsson gav att det är svårt för politikerna att följa med i detaljerna i försvarsfrågorna. Såvitt jag har kunnat förstå — och jag har ägnat mig åt försvarsfrågorna i 20 år — är det inte särskilt mycket lättare att göra det utanför det här huset. Det är kanske därför som vi inte har den intensiva försvarsdebatt hos allmänheten som vi önskar och som kanske skulle kunna föranleda ett starkare opinionstryck för en sänkning av försvarskostnaderna.
Herr talman! Det är alldeles givet ett angeläget önskemål att något så improduktivt som rustningar inte tar för stor del av världens resurser i anspråk. Jag sade i mitt anförande på förmiddagen att jag är ganska övertygad om att önskemål om att tillgodose andra behov kommer att vara en press på militärutgifterna i hela världen. Vi är kanske litet pretentiösa här i vårt land. Vi kanske har retat andra länder genom att vilja ge oss själva rollen av ett föredöme, men jag hoppas att vi i detta avseende skall kunna vara det just genom den styrning av försvarsplaneringen som vi har börjat införa. I den planeringen och de studierna skall också civilmotståndstanken observeras. Man kunde vara så pragmatisk att man sade att det är betydelselöst om några ytterst tror att civilmotstånd kan vara ett alternativ och andra, till vilka jag räknar mig, att det kan bli ett komplement. Det väsentligaste för fru Theorin bör väl vara att man bejakar att civilmotståndsstudier får bedrivas. För mig skulle det vara en djup oärlighet, om jag påstod att jag trodde att civilmotstånd kan bli något annat än ett — låt vara viktigt — komplement, när vi söker bygga upp ett avvärjningsförsvar.
Herr talman! Jag är glad åt att herr Bengt Gustavsson ägnade så pass många ord åt civilmotståndet. Jag har själv i dag begränsat mitt inlägg om den saken, eftersom debatten om civilmotstånd har förts vid flera andra tillfällen. Jag skall inte heller nu förlänga diskussionen. Min utgångspunkt är att ett civilmotstånd och studier för ett sådant måste diskuteras förutsättningslöst. Att ta ställning till civilmotståndet som ett alternativ eller komplement kan vi kanske inte göra ännu på många år. Vi måste ha mera kunskap om det, och framför allt kunskap om det som en inlärd metod. Än en gång vill jag påpeka för kammarens ledamöter att kraven i motionen 1613 är mycket hovsamma och inte tar i anspråk några extra kostnader. Vi yrkar bara på en punkt — och det tycker jag att utskottet på något sätt kunde ha ställt sig bakom — att i de fortsatta studierna bör ingå uppgiften att undersöka hur en omfördelning av försvarskostnaderna kan ske till fördel för det ekonomiska försvaret, det psykologiska försvaret, fredsforskningen, den konstruktiva nedrustningen och fredsarbetet. Jag tycker detta är krav som hela kammaren skulle kunna ställa sig bakom. Att det kan finnas olika uppfattningar om huruvida vi på detta stadium klart skall uttala att flygplan 80 skall uteslutas kan jag förstå, även om min uppfattning är att så skall ske. Jag vidhåller fortfarande mitt yrkande, då inte försvarsministern har kunnat ge mig svar på den fråga jag ställt.

Herr talman! Vårt land har åtnjutit fred i mer än 150 år, och det har givetvis varit av oskattbart värde för oss. En fortsatt fredlig utveckling är också av grundläggande betydelse för vårt lands fortsatta framsteg. Det primära målet för vår säkerhetspolitik är därför att skapa bästa möjliga förutsättningar för vårt land att hålla sig utanför ett framtida krig. Det har många gånger framhållits att det varit den neutralitetspolitik som vårt land har fört som har möjliggjort denna långa fred, och det torde vara en riktig bedömning. År 1968 fastställde riksdagen en formulering av vår säkerhetspolitiska målsättning så lydande: ”Sveriges säkerhetspolitik, liksom andra länders, syftar till att bevara landets oberoende. Vårt säkerhetspolitiska mål bör därför vara att i alla lägen och i former som vi själva väljer trygga en nationell handlingsfrihet för att inom våra gränser bevara och utveckla vårt samhälle i politiskt, ekonomiskt, socialt. kulturellt och varje annat hänseende efter våra egna värderingar samt i samband därmed utåt verka för internationell avspänning och en fredlig utveckling.” Jag har funnit skäl att framföra detta. Självklart blir våra möjligheter att leva i fred större, om vår omvärld är fredlig. Att verka för fred är därför den bästa försvarspolitiken. Men våra möjligheter att påverka omvärlden i riktning mot internationell avspänning är begränsade. Sverige är ett litet land med begränsat politiskt inflytande. Men där tillfälle bjuds till en insats för en stabil utveckling och en nedtoning av hotande konflikter, är vi beredda att göra vad som på oss ankommer, och så har även skett. Värt land har spelat en aktiv roll i nedrustningsförhandlingarna, och vi har engagerat oss i kontrollåtgärder, där det har visat sig praktiskt. Vi har medverkat i fredsbevarande insatser i Korea, Gaza, Kongo och på Cypern. Vär säkerhetspolitik är inriktad på neutralitet i händelse av krig och en därav betingad alliansfrihet under fredstid. Ända sedan slutet av 1930-talet har de stora politiska partierna i vårt land varit tämligen överens om utformningen av vår försvarsoch säkerhetspolitik. Det är inte längre någon diskussion om vi skall ha ett försvar eller ej. Den övervägande delen utav landets befolkning är överens om att vi skall ha ett bra försvar. Diskussionen gäller hur mycket av den gemensamma kakan som skall avdelas till försvaret. Vid det senaste försvarsbeslutet år 1968 uppstod visserligen en viss oenighet, men det var en oenighet mera på ytan än på djupet. Det gällde anslagens storlek, där skillnaderna visserligen inte var oväsentliga, men det var dock inte fråga om de stora huvudlinjerna i vår försvarsoch säkerhetspolitik. Där är den politiska enigheten mellan de stora partierna bestående. Det är självklart att denna enighet har varit och är av mycket stort värde. Den vittnar om en fasthet och beslutsamhet utåt och den möjliggör en fast och långsiktig försvarsplanering. När 1968 års försvarsbeslut utformades så skedde det mot bakgrunden av att en politisk avspänning hade inträtt i Europa. Situationen är i stort sett densamma i dag. Vid försvarsutskottets behandling av propositionen 75 år 1972 har inte enighet kunnat uppnås, utom i fråga om grunderna för vår säkerhetspolitik och om totalförsvarets inriktning i stort. Beträffande den ekonomiska planeringsnivån för den kommande femårsperioden har den socialdemokratiska utskottsmajoriteten tillstyrkt departementschefens och regeringens förslag om en ram på 32 miljarder 350 miljoner kronor. De borgerliga ledamöterna har inte funnit detta tillräckligt utan har reserverat sig för högre belopp. Utskottsmajoriteten har emellertid ansett att det med hänsyn till det statsfinansiella läget är nödvändigt att även med försvarsutgifterna visa en viss återhållsamhet. Herr talman! De föregående talarna för utskottet har redogjort för de olika punkterna i betänkandet, varför det inte finns någon anledning att nu efter elva och en halv timmars debatt ytterligare upprepa det. Jag skall endast beträffande fru Theorins och fru Normarks motioner deklarera att utskottet enhälligt inte funnit anledning att tillstyrka motionerna. Jag skall, herr talman, sluta med att yrka bifall till försvarsutskottets förslag på samtliga punkter.

Herr talman! I det stora militära utgiftspaketet på drygt 32 miljarder kronor för de närmaste fem åren finns det några ganska obetydliga anslagsposter som berör vårt lands förmåga att göra effektiva insatser i det internationella nedrustningsarbetet. Sverige har under de senaste tio åren spelat en aktiv och internationellt uppmärksammad roll vid nedrustningsförhandlingarna i Genåve och vid FN:s nedrustningsdebatter i New York. Vår delegation har fört fram förslag och synpunkter som genom sin sakliga tyngd påverkat förhandlingsarbetet och utformningen av de avtalstexter som på vissa områden begränsat kapprustningen i världen. Inom gruppen alliansfria stater vid Genévekonferensen har Sverige intagit en särställning, därför att vår delegation förfogat över högt kvalificerade experter som kunnat mäta sig med stormakternas vetenskapliga rådgivare. Denna vetenskapliga kompetens har i huvudsak hämtats från försvarets forskningsanstalt. Man kan säga att Sveriges positiva bidrag till det internationella nedrustningsarbetet till betydande del varit en spin-off-effekt av vår internationellt sett högtstående försvarsforskning och då främst verksamheten under programelementen A-, B och C-skyddsteknik under delprogrammet FOA. FOA :s ledning och försvarsdepartementet har varit ytterst angelägna att ge all tänkbar hjälp till nedrustningsdelegationen. Denna positiva inställning kommer säkerligen att finnas också i framtiden, men man måste tyvärr sätta frågetecken för FOA:s framtida förmåga att stå till tjänst med kompetenta rådgivare i de frågor som kommer att vara centrala för det internationella nedrustningsarbetet under 1970-talet. Genom att man inom FOA prioriterar ned den verksamhet som berör ABC-vapnen försvagar man också sina möjligheter att bistå den svenska nedrustningsdelegationen. Den nya programbudgeteringen innebär att försvarsforskningen direkt vägs mot andra krav på försvarsanslagen. Det blir en fråga om att välja mellan fler kanoner att sätta in mot tänkta angreppsfall eller forskning som eventuellt kan minska krigsriskerna någon gång i framtiden. Nedrustningsarbetet syftar ju inte till försvar mot angrepp utan har som mål att minska riskerna för att internationella konflikter leder till krig. De militära planerarna resonerar förmodligen rationellt från sina utgångspunkter när de prioriterar ned forskningen kring kärnvapen och de kemiska och biologiska vapnen. Men det bör ju inte enbart vara de rent militära avvägningarna som skall styra de pengar vi satsar på vår yttre säkerhet. De svenska insatserna i det internationella nedrustningsarbetet är ju en del av vår allmänna erhetspolitik och finns också med i den målsättning riksdagen fastställt. Det vore därför högst olyckligt om nya budgeteringsmetoder och nya militärstrategiska avväganden resulterade i en försvagad svensk insats vid nedrustningsförhandlingarna. Man kan beräkna att det under de närmaste åren skulle behövas en knapp miljon kronor per år — utöver vad som satsas för rent militära ändamål — för att upprätthålla en svensk grundkompetens på detta område. Jag har en viss förståelse för att dessa kostnader inte kan täckas inom de normala budgetramarna, eftersom de inte klart kan motiveras med militära argument. Men det bör rimligen finnas möjligheter att lägga kostnaderna utanför, på det sätt som man gjort beträffande exempelvis det internationellt uppmärksammade seismiska korset i Hagfors och den svenska FN-truppen. Det vore värdefullt om försvarsministern, i något sammanhang, kunde utlova åtgärder som tillförsäkrar oss fortsatt tillgång till kvalificerad vetenskaplig expertis inom ABC-området. Tas inga sådana initiativ, kommer Sverige under de närmaste åren att förlora en stor del av sin förmåga att lämna positiva bidrag till det internationella nedrustningsarbetet.

Herr talman! Jag hör de glada tillrop i kammaren när jag nu utan att vara anmäld på talarlistan gick upp i talarstolen. Som försvar kan jag igen anföra att de som var anmälda i förväg i många fall använt väsentligt längre tid än vad de hade antecknat sig för. Jag har under denna dagslånga debatt om försvarsfrågan kunnat konstatera att en mycket liten del ägnats åt de värnpliktigas förhållanden. Jag beklagar det, eftersom ett vidhållande av värnpliktstanken i Sveriges försvar och av tanken på ett folkförsvar i hög grad förutsätter ett aktgivande på de speciella synpunkter som måste tillgodoses för att man skall få de värnpliktiga med sig i olika sammanhang. Jag tar därför, herr talman, tillfället i akt att nu här anmäla att sådant intresse fortfarande finns på olika håll i Sveriges riksdag.

Desutom vill jag påpeka att det i annat sammanhang har framförts önskemål från vårt håll om helt fria resor för de värnpliktiga. Beträffande de kontanta förmånerna säger utskottet, att man tillstyrker Kungl. Maj:ts förslag om 1 kronas höjning och att utredning pågår om ytterligare förbättring av dessa förmåner. Jag vill uttala den förhoppningen att den särskilda utredningen verkligen skall komma fram till hur nödvändigt det är att här få till stånd en väsentlig och bestående förbättring. När det gäller kasernupprustningen säger utskottet att den nu sker i mycket hög takt. Jag skulle vilja ställa frågan vad denna höga takt innebär. Det kunde vara intressant att få reda på hur snart en upprustning av kasernerna till en någorlunda modern standard kan genomföras. Kommer det att ta 10 eller 20 år? Herr talman! Jag anser det i sakens nuvarande läge ogörligt att ställa några yrkanden, men jag har med detta korta anförande velat påpeka att de värnpliktigas förmåner och behandling i olika sammanhang har avgörande betydelse för det svenska försvaret och för hela svenska folkets uppfattning av detta. Det kan tyckas vara en liten fråga när vi här i debatten rört oss med belopp på miljoner och åter miljoner och med tekniskt avancerade vapensystem av det ena eller andra slaget. Men kvar står ändå, herr talman, att vi i botten, även i detta det ruskigaste av hantverk, måste ha utrymme för mänskliga synpunkter, och därvid kommer utan tvivel behandlingen av de värnpliktiga in som en väsentlig faktor.
Herr talman! Eftersom herr Svanström inte har ställt något yrkande, skall jag fatta mig mycket kort. Som herr Svanström vet, finns det nu en utredning som sysslar med de värnpliktigas förmåner, och hela utskottet — även herr Svanströms partivänner — har yrkat avslag på den motion som herr Svanström här har talat för.